Fru talman! Den springande punkten är ju just detta med långsiktiga tendenser som inte finns i regelverket. Kurt Ove Johansson gör inget försök att visa var det skulle finnas, och det är - som vi alla inser - inte heller så lätt. Det är vad det handlar om. Kan man utan vidare införa en så godtycklig bedömning och ett så godtyckligt resonemang för att komma runt det regelverk som vi har? Jag har på olika sätt - både i mitt huvudanförande och i min förra replik - försökt att visa på hur omöjligt det är att tillämpa en sådan princip som detta med långsiktiga tendenser för att motivera att man godkänner vissa länder där det förekommer faktiska övergrepp mot mänskliga rättigheter medan man inte godkänner andra länder. Hur vet Kurt Ove Johansson att det som hände 1994 inte är början till en ny långsiktig tendens åt andra hållet?

Fru talman! Vi har lärt oss att det sker en ständig förändring av tolkningen av regelverket om vapenexport. Det går till bl.a. på det sättet att regeringen gör en nytolkning. Man kommer på en ny idé såsom det här med den långsiktiga tendensen i stället för att se till förekomsten. Sedan kommer dessa frågor till konstitutionsutskottet. Om konstitutionsutskottet då inte reagerar mot den här typen av nytolkningar då blir nästa steg från regeringen att använda det som bevis för att man gjorde en riktig tolkning. Så fortsätter man att göra nya tolkningar som går ännu mer i liberaliserande riktning. Det är det här som är det allvarliga, att KU inte hävdar regelverket utan väljer att acceptera de nytolkningar som regeringen gör. Därmed medverkar konstitutionsutskottet till en liberalisering av reglerna för vapenexport. Det borde inte gå till på det sättet. Hela riksdagen borde ta ställning till detta som en särskild fråga i stället för att det blir en smygförändring av regelverket, både när det gäller mänskliga rättighets-begreppet och ifråga om följd och kompletteringsleveranser.
Fru talman! Först och främst tror att det är viktigt att Peter Eriksson och jag blir överens om vad vi egentligen diskuterar. Vi diskuterar ju, såvitt jag förstår, exporten till Oman 1995, och det är detta ärende som vi har granskat. Man kan inte hävda att regeringen har överträtt regelverket. Regeringen har följt regelverket. Om Peter Eriksson under granskningens gång tycker sig ha funnit, vilket han har talat mycket om här i talarstolen, att det finns brister i regelsystemet, så är det en sak för sig. Regeringen skall ju inte kritiseras för att ha fattat beslut som är emot regler som egentligen inte finns, utan vad Peter Eriksson då skall göra är att motionera i riksdagen om en ändring av reglerna. Man kan alltså inte belasta regeringen för att beslut inte har fattats mot bakgrund av regler som Peter Eriksson önskar sig men som inte finns i verkligheten.
Fru talman! Problemet är att när regeringen och Kurt Ove Johansson skall ändra reglerna, behöver de inte vända sig till riksdagen med en motion eller proposition, utan de gör egna nytolkningar, som accepteras av Kurt Ove Johansson i riksdagen i efterhand. Det är detta som jag tycker är oacceptabelt. Omanaffären är ett typexempel på att det är så det går till. Regeringen och Jan Nygren har vid konstitutionsutskottets utfrågningar sagt att det som hände i Oman var grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter men att det inte gjorde så mycket, därför att den långsiktiga tendensen ändå var positiv. Detta är någonting helt nytt. Nu säger Kurt Ove Johansson att regeringen inte har överträtt regelverken. Det innebär i princip att nytolkningarna accepteras. Därför skulle jag vilja veta om Kurt Ove Johansson verkligen tar avstånd från begreppet "den långsiktiga tendensen" och om han anser att det inte hör inte hemma i regelverket och inte får användas som en ursäkt för att kringgå förekomsten av grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. I så fall tycker att Kurt Ove Johansson har skött det hela på ett schyst sätt, men annars släpper han igenom nytolkningar på ett sätt som inte borde vara rimligt för Sveriges riksdag.
Fru talman! Det som jag vänder mig emot är Peter Erikssons grova politiska misstolkning i reservation nr 5, som han upprepade ifrån sin bänk när han sade att Jan Nygren har medgivit grova kränkningar. Han har inte medgivit några grova kränkningar, utan detta är någonting som Peter Eriksson har fantiserat ihop i sin reservation. Vad Jan Nygren egentligen har sagt finns att läsa i utskottets betänkande. Där står det att Nygren medgav att händelserna 1994 var en uppenbar kränkning av de mänskliga rättigheterna men att händelsen inte bedömdes som tillräcklig för att regeringen skulle säga nej till exporten. Grova förbrytelser är det som det står om i riktlinjerna. Om man i diskussionen och debatten lägger in saker och ting som personer egentligen inte har sagt, hamnar vi i den situation som vi har gjort gång efter annan i debatten med Peter Eriksson, nämligen att det blir väldigt svårt att få fram den verkliga sanningen. Detta är ett falsarium och ingenting annan mot bakgrund av innehållet i utskottets material.
Fru talman! Jag vill diskutera några av de punkter som Kurt Ove Johansson har tagit upp. I sitt första anförande i detta ärende säger Kurt Ove Johansson att Oman har blivit beroende av svensk vapenexport av det här slaget och att vi därför är tvingade att fortsätta exportera. Jag menar att detta snarast är Omans problem. Om t.ex. knarklagstiftningen skärptes så att innehav av knark förbjöds och vi sedan påträffade en person som hade knark på sig, skulle vi inte hävda att personen var så beroende av knark att vi inte kunde tillämpa den nya lagen. På det sättet skulle vi inte förfara med regelverket. Men så förfar vi med regelverket när det gäller krigsmaterielexport. Det kanske kommer sig av att det, som Kurt Ove Johansson påpekade, fanns ett starkt intresse från försvarsindustriell och försvarspolitisk synpunkt att denna export skulle äga rum och att ett företag var beroende av denna exportorder för sin överlevnad. Det kanske är så att principerna får ge vika och regelverken tänjas ut när de intressen som de spänner emot är för starka. Nu säger Kurt Ove Johansson att reservanterna borde ha varit mindre heta på gröten när det gäller hur det förhåller sig med kompletteringsleveranser osv., om det är en uttänjning av regelverket eller inte, därför att utskottet skall återkomma till detta nästa år. Samtidigt säger han att han är säker på att regeringen inte har överträtt regelverket. Vad skall då utskottet granska nästa år, om det redan är godkänt av Kurt Ove Johansson. Då har ju vår hetta på gröten åtminstone varit likvärdig.
Fru talman! Beträffande frågan om Oman är beroende av svensk export tror jag inte att det är så långsökt att hävda, precis som jag i de första punkterna i min inledning, att export har skett sedan slutet av 70 talet. Att det då kan uppstå ett beroende av vissa komponenter är kanske inte särskilt märkvärdigt. När det sedan gäller kompletteringsleveranser tycker jag nog ändå, mot bakgrund av att utskottet inte gavs tid att tränga in i problematiken, att Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade kunnat nöja sig med att vänta med några bestämda uttalanden tills undersökningen blivit genomförd. Men Omanärendet är ju ett speciellt ärende. Den grundläggande principen är, Kenneth Kvist, att varje exportärende skall prövas var för sig på dess egna meriter. Här har man alltså prövat ärendet på dess egna meriter och funnit att export kunde ske. Vi har gjort en granskning och kan från majoritetens sida inte finna att något står i strid med de gällande riktlinjerna. När det kommer till kritan tror jag nog att Kenneth Kvist kommer att få en och annan överraskning när det gäller kompletteringsleveranser. Jag är nämligen ganska övertygad om att vi får gå tillbaka till någon gång i mitten av 80-talet för att komma åt litet grand av kärnan när det gäller just kompletteringsleveranser. Mot den bakgrunden och kunskapen hade det varit snyggt om Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade lugnat sig litet och avvaktat nästa års granskning.
Fru talman! Det är riktigt som Kurt Ove Johansson säger, att sådana här ärenden står på egna ben. Därför menar jag att det också är riktigt att säga att regeringen i det här fallet har glidit på formuleringarna när det gäller både kompletteringsleveranser och mänskliga rättigheter, vilket Håkan Holmberg varit inne på. När det däremot gäller frågan om kompletteringsleveranser i en vidare mening skall jag med liv och lust - om jag får min partigrupps förtroende att vara kvar i konstitutionsutskottet och om Anders Björck inte lyckas med något värvningsförsök eller liknande som han var inne på tidigare - delta i granskningen av reglerna.
Fru talman! I krigsmaterielexportärenden är det inte bara en aspekt som måste vägas in. Det är inte bara begreppet mänskliga rättigheter som skall vägas in, även om det är viktigt. Som har framgått av våra utfrågningar med både Mats Hellström och Jan Nygren skall även andra kriterier vägas in. Det medför att denna typ av ärenden inte bara är svåra att granska utan också svåra att ta ställning till, det skall jag gärna erkänna. Om man tittar i konstitutionsutskottets betänkande kommer man att finna att den grundliga granskning som utskottet har gjort i Omanärendet inte på någon punkt kan leda fram till kritik mot den export som skedde 1995.

Fru talman! Kristdemokraterna har ingen ordinarie ledamot i KU och har därför inte kunnat delta fullt ut i granskningsarbetet. Jag vill dock här i kammaren kortfattat klargöra våra ställningstaganden och ge en röstförklaring. När det gäller krigsmaterielexport till Oman reagerar vi kristdemokrater över att regeringen infört nya bedömningsgrunder för mänskliga rättigheter. En sådan ny grund är att den långsiktiga tendensen vad gäller situationen för de mänskliga rättigheterna i vissa fall kan innebära att enskilda kränkningar av de mänskliga rättigheterna i ett land inte behöver innebära ett nej till export vid en viss tidpunkt. Då frångår man principen att varje tillståndsärende skall bedömas på sina egna meriter. Vidare har vi synpunkter på själva beredningsprocessen. Beredningsprocessen har skadats genom att regeringen suspenderat den rådgivande nämnden under hela våren 1995. Det kan heller inte uteslutas att den vakanta chefsstolen på Krigsmaterielinspektionen ledde till det bristande beredningsunderlaget beträffande massarresteringarna i Oman 1994. Utrikeshandelsministern Mats Hellström kan, med hänsyn till sitt agerande i detta sammanhang, inte undgå kritik. Kristdemokraterna yrkar därför bifall till reservationerna 4 och 8. Frånvaron av en rådgivande nämnd och av chef på KMI gör att ärendet liknar ett annat ärende i KU:s betänkande, nämligen det som gäller utseende av styrelse för Statens strålskyddsinstitut. Genom beslut den 7 september 1995 har regeringen förordnat åtta personer att fr.o.m. den 1 juli 1995 t.o.m. den 31 december 1998 vara styrelseledamöter i SSI. Detta innebar att myndigheten inte hade någon fungerande styrelse under två månader. Eftersom regeringen i detta fall hade problem med att i tid förordna en ny styrelse skulle regeringen självklart ha kunnat förlänga uppdraget för den gamla styrelsen till dess att en ny styrelse kunde utses. Miljödepartementet skriver i en promemoria att orsaken till misstaget har analyserats och att bevaknings och arbetsrutinerna har stramats upp för att upprepanden skall undvikas. Kristdemokraterna instämmer i utskottets bedömning att en vakans på drygt två månader inte är godtagbar. I det andra aktuella ärendet, som gäller Oman, har vakanserna varit ännu längre. Där vill majoriteten inte gå med på någon kritik mot regeringen. Det tycker vi är märkligt. När det gäller frågan om SSI:s styrelse hoppas vi att Miljödepartementet har tagit lärdom av det inträffade och vidtagit åtgärder för att undvika upprepningar.
Fru talman! Till Michael Stjernström vill jag säga följande. Det som gäller beträffande mänskliga rättigheter är den praxis som tillämpas. Jag skall be att få läsa upp den. Det står på följande sätt: Enligt praxis menas med sådana kränkningar utomrättsliga avrättningar, systematisk tortyr, politiska mord och försvinnanden. Det som hände i Oman 1994 lever inte upp till det jag nu läste upp. Det skulle ha behövts betydligt starkare incitament. Hur man än bär sig åt kan man inte förklara bort att den upplästa meningen om praxis för vad som menas med kränkande av mänskliga rättigheter är det som gäller för bedömningen av export av krigsmateriel. Sedan må Michael Stjernström ha rätt att tycka att det som hände i Oman var tillräckligt. Men det är en annan sak. Det som hände skall betraktas mot bakgrund av de riktlinjer som finns, och då räcker det inte. Jag får säga samma sak till Michael Stjernström som jag sade till Peter Eriksson nyss: Om Michael Stjernström vill ha ett annat regelverk skall han motionera i riksdagen. Han skall inte anklaga regeringen för att inte leva efter ett regelverk som inte finns.
Fru talman! Det material jag har tagit del av i detta ärende är bl.a. en promemoria från Utrikesdepartementet där det står så här om regeringens bedömning: "Bedömningen gjordes att omfattande arresteringar av de slag som förekom sommaren 1994 inte utgjorde ett normalt inslag i den omanska regeringens maktutövning". Den fråga man ställer sig när man läser detta är hur regeringen kan anse att massarresteringar är en enstaka händelse. Man försöker göra bedömningar och prognoser inför framtiden och säger att detta nog inte skall upprepas och att vi därför kan bevilja export i detta fall. Det tycker jag är en märklig inställning. Jag tycker inte att Kurt Ove Johansson i debatten i dag har klargjort detta.

Fru talman! Det som hände i Oman 1994 har inte upprepats, åtminstone inte fram till i dag. Så långt kan vi väl ändå vara överens,Michael Stjernström. Man kan tycka att det som hände 1994 är hemskt, alldeles oavsett det. Men det svarar inte mot det regelverk som regeringen har att ta ställning till. Det är oerhört viktigt. Man kan önska sig att regelsystemet vore ett annat. Men när vi skall göra en konstitutionell granskning av om regeringen har gjort rätt eller fel måste vi hålla oss till det regelsystem som gäller. Gör man det kan man inte hävda att regeringen har brutit mot villkoren för krigsmaterielexport. Det är ändå det som måste vara avgörande.
Fru talman! Regeringen måste göra en bedömning vid den aktuella tidpunkten. Man kan inte lägga in vad som kommer att hända i framtiden. Det har tidigare talats om långsiktiga tendenser. Än mer märkligt är att efter ett par år säga att det, vad vi nu vet, till dags dato inte har skett några nya massarresteringar. Det visste man ju inte då. Man kan inte se alltför långt framåt och säga att man får se vad som händer. Det är ett fullständigt ohållbart resonemang. Det leder oss ut på mycket svag is, om det är regeringens och utskottsmajoritetens bedömning när det gäller vapenexport i framtiden.

Herr talman! När vi diskuterar svensk vapenexport får man ibland intrycket att den svenska vapenexporten är mycket omfattande och bör så vara. Det tycks som att vi i sammanhanget glömmer bort att vapenexport i princip är förbjuden, att vapenexport i princip inte bör förekomma i Sverige. Det vi talar om är dispenser från en förbudslag. Jag tycker att det ofta kommer bort i sammanhanget. Mycket är redan sagt i denna debatt. Några av de tillägg jag vill göra gäller fallet Oman. Jag vill återkomma till den diskussion som här har förekommit om kriteriet mänskliga rättigheter. Jag vill understryka att när vi i utrikesutskottet hösten 1994 diskuterade ett flertal länder som lämpliga eller olämpliga för vapenexport nämndes explicit Gulfstaterna, Indonesien och flera andra länder. Vi konstaterade att vi såg med betydande oro på situationen där. Det tycks inte ha varit vägledande för regeringen eller för KU i dess behandling av detta ärende. Jag vill peka på hur bristfälligt beslutsunderlaget till partiledarna har varit. De har inte ens informerats ordentligt. Det har också varit uppe. Jag måste säga att jag med stor förundran har lyssnat på debatten mellan Kurt Ove Johansson och andra här, där Kurt Ove Johansson lyfter fram att det är andra kriterier som väger in. Det är alltså andra kriterier som är viktigare än kriteriet mänskliga rättigheter! Jag har väldigt svårt att se vilka andra kriterier som är så viktiga. Är det att befrämja svensk vapenexport? Är det den svenska sysselsättningen? Det är rätt oerhört att sätta de kriterierna före omsorgen om mänskliga rättigheter i världen. Jag vill också ta upp frågan om att det har förekommit export till Oman under flera år tidigare, och att detta då rubricerades som civila produkter. Men det kan ju inte vara ett försvar i den här frågan. Det borde naturligtvis ha rubricerats som krigsmateriel för strid hela tiden, men det tog tid innan man insåg att det hörde hemma under krigsmateriel. Också frågan om att det är regeringen som bedömer vill jag ta upp. Vi är flera som här har understrukit att det inte bara handlar om att slaviskt tillämpa lagstiftning och riktlinjer. En bedömning skall ske i varje enskilt fall. Då förstår jag inte varför Kurt Ove Johansson och andra så slaviskt hänvisar till riktlinjerna. Det är sant att flera av oss vill ändra riktlinjerna och ser den här förskjutningen i riktlinjerna som mycket allvarlig. Det gör vi, Kurt Ove Johansson, på en rad olika sätt, t.ex. genom motioner och genom en interpellationsdebatt med Bengt Hurtig som kommer att komma till stånd om just detta med glidningen vad gäller riktlinjer. Men vi menar också att det är regeringens skyldighet att i varje enskilt fall se det lämpliga och det olämpliga. Det är regeringens privilegium att avgöra om tillstånd skall ges eller inte. Då kan jag inte inse att tidsargumentet skall spela någon roll. Det är ju som att ett brott blir mer accepterat ju längre tid som har gått. När man väl har upptäckt att en felaktighet har skett borde det vara självklart att avbryta det felaktiga beteendet. Jag vill också instämma i det som andra har tagit upp om det här med långsiktiga tendenser. Vem kan avgöra sådant? Låt oss säga att vi hade haft en diskussion på 80-talet om situationen i Jugoslavien. Vem hade då kunnat tala om att den långsiktiga tendensen var att det skulle utbryta ett krig som omfattade en stor del av det som nu är före detta Jugoslavien under 90-talet? Vem hade talat om den långsiktiga tendensen? Jag vill också bara kort nämna frågan om tillsättningen i Exportkontrollrådet. Vänsterpartiet delar i stort sett Miljöpartiets kritik av hur regeringen har förfarit, och av att varje parti inte självt får avgöra. Vi har dock valt att inte stå bakom Miljöpartiets reservation eftersom vi har utgått från att det ändå är regeringen som till slut avgör i dessa frågor. Jag menar att den kritik som Vänsterpartiet har framfört i olika motioner är fullt berättigad, och jag vill särskilt yrka bifall till reservation 5, alltså tillstånd för krigsmaterielexport till Oman, vad avser kriteriet mänskliga rättigheter. Jag menar att det självklart är så att statsråden Mats Hellström och Jan Nygren inte kan undgå den kritik som framförs i denna reservation. Så, herr talman, vill jag än en gång upprepa: Håll i minnet att vi har ett förbud mot export av krigsmateriel. Det är det vi huvudsakligen skall ha tankarna. När man bedömer eventuella avsteg från den principen, bör det bedömas mycket restriktivt. Så har uppenbarligen inte skett i fallet Oman och i en rad andra ärenden. Där måste en ändring ske.

Herr talman! KU har granskat dåvarande invandrarminister Leif Blomberg som fick regeringen att utvisa familjerna Sincari från Åsele. Man tvingade dem att lämna Åsele, där en stor grupp människor kämpat för att de skulle få stanna. Regeringen åberopar vikten av en reglerad invandring och låter detta väga tyngre än FN:s barnkonvention, enligt vilken barnens bästa alltid skall komma i främsta rummet. Leif Blomberg framhöll vid utfrågningen som KU ordnade hur svårt att han hade tyckt att det var att möta barnen från Åsele som hade engagerat sig så hårt för dessa familjer, och att möta deras frågor. Ändå ansåg han att detta var det beslut som skulle fattas. Det finns alltså ingen konstitutionell grund för utskottet att kritisera regeringen. Regeringen är i sin fulla rätt att besluta som den gjort, det är en fråga om omdöme. Därför har vi reservanter nöjt oss med att säga att det är helt klart att regeringen hade kunnat låta familjerna Sincari stanna i Sverige utan att äventyra den reglerade invandringspolitik som riksdagen beslutat om. Invandrarministern hade kunnat åberopa läkarintygen för barnen och FN:s barnkonvention. När det gäller offentliggörandet av rapporten från den svenska ambassaden i Ankara vill jag säga följande: Sverige arbetar för att vinna internationellt gehör för vår offentlighetsprincip. Arbetsmarknadsdepartementets hantering av ambassadrapporten kan enligt min mening äventyra förståelsen för denna princip. Det är inte enskilda individer, utan myndigheter, som skall kontrolleras genom att alla handlingar är offentliga om de inte faller under sekretesslagen. Den personliga integriteten för enskilda individer skall alltid skyddas. Det är ett av de viktigaste kriterierna för hemligstämpling enligt sekretesslagen. Jag anser att det är svårt att förstå hur tre rättschefer som råkade vara samlade på en lunchrast ansåg sig kunna fatta ett omedelbart beslut om att offentliggöra ett dokument med okontrollerade uppgifter om ekonomiska förhållanden hos personer som dessutom var i en svår och utsatt situation. Att ambassadrapporten läckt ut till medierna medför självfallet inte automatiskt att innehållet skall officiellt bekräftas genom ett offentliggörande. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 10.

Herr talman! Också det s.k. Åseleärendet är en fråga där det finns flera olika moment. Alla dessa har på olika sätt förekommit under åtskilliga månader i den allmänna debatten. Det första är beslutet i sig. Det andra är formerna för verkställigheten. Det tredje är naturligtvis den omtalade ambassadrapporten. Beslutet i sig kan man ha många kritiska synpunkter på, och jag hör till dem som har det. Ändå tvingas man ju konstatera att regeringen naturligtvis har rätt att också fatta beslut som exempelvis jag och åtskilliga andra - stora delar av svenska folket - tycker är felaktiga, oriktiga och tragiska. Regeringen har ändå rätt att fatta sådana beslut. Jag skall dock återkomma till frågan om hur man hade kunnat motivera ett annorlunda beslut. Så till den andra frågan, den om verkställigheten. Där var det ju så att åtskilliga, jag tror vid närmare eftertanke alla, av de som velat att KU skall titta på detta, har noterat ett antal omständigheter som såg mycket egenartade ut. Det handlar om bussar, flygplan och sådant som verkade vara förbeställda redan innan beslutet var fattat osv. Detta såg anmärkningsvärt ut. Det är fullt begripligt att anmälarna uppmärksammade det. Det är dock viktigt att säga att vi inte vid KU:s granskning har kunnat finna att detta i sak är så anmärkningsvärt som det verkade. Polisen har vissa rutiner. Vi får nog acceptera det som sägs, att man förbereder sig för ett väntat beslut genom att göra på ungefär det sätt som man gjorde. Det går inte att belägga något fel här. Den s.k. ambassadrapporten är också en komplicerad sak. Här är det ju frestande att vilja ställa en del frågor som vi inte bör ställa, eftersom det som bekant är förbjudet att efterforska massmediernas källor. Det som i realiteten ägde rum var ju att rapporten, nästan så fort den hade kommit till Stockholm, var ute i medierna.

Det är oerhört allvarligt om det finns en mentalitet att man kan agera på det sättet. Jag var för ett par veckor sedan med på ett seminarium med ryska journalister. Då kom den här frågan upp, dvs. att man i skydd av regler som syftar till något helt annat baktalar enskilda personer. Då noterade jag en reaktion, nämligen att man mycket väl kände igen detta från länder av den typen. Så här skall vi inte ha det i Sverige. Och jag hoppas att det här aldrig mer inträffar i något fall, vare sig i liknande fall eller i något annat sammanhang. I likhet med Birgitta Hambraeus tycker jag naturligtvis att det, trots att det hela var ute i medierna, är minst sagt diskutabelt att offentliggöra okontrollerade, obestyrkta och såvitt jag i efterhand förstår sakligt mycket tvivelaktiga och kanske helt felaktiga uppgifter om enskilda personer. Det sista som jag vill ta upp är beslutet i sig. Därvid kommer jag tillbaka till den punkt där jag började. Hade det med hänsyn till nu gällande regler gått att fatta ett annat beslut? Ja, det hade naturligtvis gått alldeles utmärkt att göra det. Jag måste säga att detta är den punkt där jag egentligen är mest förvånad över hur regeringen motiverar sitt handlande och hur utskottsmajoriteten sedan skriver, nämligen att man ställer större känsla för andan i barnkonventionen mot principen om reglerad invandring. Om den råder i stort sett enighet i Sverige. Men hur i all världen hotades den principen av ett annat beslut än det som fattades? Det är mycket svårt att begripa. Om man tycker att man bör låta humanitet, hänsyn till medicinska åberopade omständigheter, läkarintyg och barnkonventionen som sådan leda till att man i detta fall fattar ett annat beslut än det som fattades, på vilket sätt äventyrar man då principen om reglerad invandring? Naturligtvis inte alls. Det är fullt möjligt att i många andra fall, som på något sätt kan påminna om detta, ändå dra en annan slutsats. Det här var ett väldigt speciellt fall. Ändå resonerade man ungefär som om den reglerade invandringen kräver att man i varje läge skall låta den principen väga tyngre än den som vi faktiskt har skrivit under när vi skrev under barnkonventionen. Detta är inte en rimlig hållning. Jag hoppas att inte heller detta någonsin mer upprepas. Det måste finnas ett utrymme att låta humanitet och hänsyn till barnkonventionens anda spela en helt annan roll också i fall av den här typen än vad de nu gjorde. Därmed vill jag yrka bifall till reservation 10.

Herr talman! I FN:s barnkonvention sägs bl.a. att barnens bästa skall komma i främsta rummet. Sverige har biträtt barnkonventionen. Men i fallet med de s.k. Åselefamiljerna har barnkonventionen egentligen inte haft någon som helst bärighet när regeringen har fattat beslut. Det är tragiskt att regeringen på det här sättet nonchalerar konventioner som Sverige har biträtt. Förhållandena kring läkarintyg och annat som visar att barnen har mått mycket dåligt och det faktum att barnen under flera år i Sverige har blivit anpassade till svenska förhållanden och mådde mycket dåligt inför utvisningsbeslutet har inte på något sätt påverkat regeringen. Den har helt enkelt låtit andra hänsyn och andra regelverk ta över. Därmed har regeringen brutit mot FN:s barnkonvention. Mycket har sagts av föregående talare och medreservanter i frågan. Jag vill bara utveckla min ståndpunkt när det gäller ett par saker. Bl.a. gäller det offentlighetsprincipen. Det är rätt i sig att det för konstitutionsutskottet är främmande att efterforska vem som har läckt ut en ambassadrapport till medierna osv. Det är oss helt främmande att bry oss om. Men faktum är här att myndigheten använder offentlighetsprincipen med en sorts omvända förtecken. Denna princip för öppenhet och insyn har tillkommit därför att det skall kunna utövas en kontroll av myndigheten och av makten. Men i detta fall använder man och kryper man bakom offentlighetsprincipen genom att bekräfta publiceringen av en rapport på ett sådant sätt att avsikten är uppenbar, nämligen för att baktala och slå mot svaga och utsatta människor. Det är ett agerande som regeringen borde ha fått kritik för därest man inte haft den märkliga ordningen att i det här fallet, då högre tjänstemän fattat beslutet, eller i varje fall sägs ha fattat beslutet, och därmed inte en minister, då konstitutionsutskottets granskning inte heller kommer åt det. Ibland är förhållandena sådana att de regler som omger konstitutionsutskottets granskning inriktar sig på statsråd och regeringens ämbetsutövning och gör att i de fall då regeringen egentligen borde ha klander når vi tyvärr inte ända fram.

Men det är väl så att den som skyddar människor från myndigheters förföljelse inte är skyldiga till den situation som har uppstått, utan de skyldiga i det sammanhanget är naturligtvis förföljarna och inte beskyddarna. Jag vill ha detta sagt även om regeringens ståndpunkter så att säga inte är föremål för granskning utan dess formella hantering. Men man märker i dylika uttalanden ett tänkande i sådana här frågor som faktiskt är oroande inför framtiden och visar på vilken grund man så att säga har valt mellan de paragrafer som man vill följa, och det har inte varit på ett riktigt hedrande sätt för svensk humanitet.

Herr talman! Tre ledamöter har nu varit uppe och talat om den fråga som jag hade tänkt ta upp. Framför allt när det gäller Åseleärendet har Håkan Holmberg, Kenneth Kvist och Birgitta Hambraeus på ett bra sätt framfört argument för att Sveriges undertecknande av FN:s barnkonvention på något vis borde ha betydelse. I Åseleärendet har det uppenbarligen inte haft någon vikt. Det är hänsynen till den s.k. reglerade invandringen som helt och fullt fått vara vägande. Men FN konventionen och detta med barnens bästa har inte spelat någon roll som över huvud taget tillnärmelsevis kan jämföras med den vikt som den reglerade invandringen har. En reglerad invandring, och detta var Håkan Holmberg inne på, kan man ha, även om de här människorna hade fått uppehållstillstånd i Sverige. Det finns alltså ingen motsättning här. Därför är argumentationen från regeringen och Leif Blomberg mycket märklig. Till syvende och sist visar den på en väldigt kylig attityd gentemot andra människor. Den läcka som förekom - jag avser då den ambassadrapport från Turkiet som en timme efter det att den kom till Sverige fanns hos Dagens eko - visar på en inställning som jag upplever som väldigt främmande och otrevlig. Jag hoppas således att vi slipper se sådana tendenser i framtiden. Jag yrkar bifall till reservation nr 10.

Herr talman! Catarina Rönnung tycker att reservationen är full av truismer. Faktum är emellertid att regeringen gjort gällande att den hade bara en möjlighet, nämligen att fatta det beslut som den fattade. Vår granskning har gett vid handen att här stod egentligen olika principer mot varandra. Det gäller både den allmänna reglerade invandringspolitiken och, i motsats till denna, FN:s barnkonvention som Sverige har ratificerat. Regeringen har faktiskt haft ett val. Det vi från reservanternas sida har velat peka på är att regeringen har gjort ett val, och sedan är det upp till var och en att kritisera det sakliga innehållet i detta.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

Herr talman! Hela ärendet måste egentligen ses mot bakgrund av den alltmer njugga och inhumana flykting och invandrarpolitik som Sverige har ägnat sig åt under de senaste åren.

Jag menar att regeringen egentligen har förbrutit sig mot FN:s barnkonvention i det här stycket, genom att krypa bakom besluten om en reglerad invandring på ett sätt som man inte var tvungen att göra. Detta förhållande blottlägger en brist på empati och humanism i regeringens politik som vi egentligen också borde kunna granska i KU när vi granskar regeringens ämbetsutövning.

Herr talman! Skillnaden mellan reservanterna och majoriteten är inte synen på vad som är formellt korrekt, alltså vad regeringen har rätt att göra och inte göra. Där är det som det är, det finns ingen motsättning. Skillnaden är att reservanterna påpekar att det med respekt för precis de regler som vi är överens om gäller hade varit fullt möjligt att fatta ett annat beslut än det som faktiskt fattades. Men ingenting sådant sägs av majoriteten och det måste ju ha något slags förklaring, kan man tro. Tvärtom godtar man i praktiken, genom att vara tyst på den punkten, regeringens sätt att generellt sätta den reglerade invandringen över respekt för barnkonventionens anda. Genom att man gör det får man acceptera att man kritiseras för att solidarisera sig med ett sätt att argumentera som faktiskt inte är hållbart. Jag har inte hört någon från majoriteten säga att det hade varit omöjligt med hänsyn till den reglerade invandringen att fatta ett annat beslut än det man faktiskt har fattat. Då säger Catarina Rönnung att det här bara är en truism. Låt gå för det, om vi nu skall uttrycka det på det sättet, men inte ens denna truism kunde ni skriva under på. Varför det?

Herr talman!

Men då kan man väl få ställa frågan mer direkt till Catarina Rönnung, så kan hon svara för egen del i alla fall: Anser Catarina Rönnung att ett annat beslut bättre hade stått i överensstämmelse med barnkonventionens anda, som det står i reservationen?

Herr talman! När det gäller regeringens handläggning av utlänningsärendet angående de s.k. Åselefamiljerna är även kristdemokraterna mycket kritiska. Många har i dag talat om att det står i FN:s barnkonvention att barnens bästa alltid skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Enligt kristdemokraternas mening hade det varit att ta hänsyn till barnens bästa om de här familjerna hade fått stanna i Sverige.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 Kristdemokraterna menar att den falska ryktesspridningen kring familjerna Sincari rimligen måste ses som ett brott mot dessa principer. Kristdemokraterna anser att utlämnandet av ambassadrapporten var felaktigt. Departementet borde rimligen ha insett att det rörde sig om ett mycket tveksamt fall. Därför borde prövning ha ankommit på departementschefen eller på annat statsråd i departementet, t.ex. Leif Blomberg. Det räcker inte, menar vi, att statssekreteraren var inblandad i beslutet. Därför yrkar kristdemokraterna bifall till reservation 10.

Herr talman! Försvarsminister Thage G Peterson har varit föremål för utskottets intresse i två ärenden i granskningen i år.

Det var i detta skede som begreppet "veloursoldater" introducerades, till skada, vill jag säga, för våra erkänt mycket skickliga soldater i Bosnien. De här båda ärendena har sin grund i försvarsministerns osäkerhet när det gäller att hantera nya situationer och nya utmaningar. Det var tryggt förr att i försvars och säkerhetspolitiska sammanhang likt en envis papegoja upprepa "Vi är neutrala. Vi är alliansfria. Vi sköter oss själva". Något annat var heller inte tillåtet. Socialdemokraterna har ju traditionellt försökt monopolisera och lägga en död hand över allt vad säkerhetspolitisk debatt heter. Den som vågade sig ut på arenan för att diskutera innehållet i vår säkerhetspolitik, eller ville vidga perspektiven, stämplades som opålitlig, äventyrlig och kanske t.o.m. som en potentiell femtekolonnare. I och med murens fall, Sovjetunionens sammanbrott, demokratiseringen i Öst och Centraleuropa och vårt inträde i den europeiska unionen har saken kommit i ett annat läge. Vi har fått en betydligt friskare, sundare och öppnare debatt än någonsin efter andra världskriget. Men försvarsministern, som har varit med länge, har svårt att hänga med. Hans långa erfarenhet ger honom tydligen inget stöd. Thage G Peterson är som en skrinda efter en häst: Han är alltid efter, men släpas ändå alltid med. Otaliga är de gånger han har intagit positioner i traditionell pösig stil som han strax efteråt har tvingats retirera ifrån. Samarbetet inom Partnerskap för fred är ett tydligt exempel på det. Häromdagen, den 21 maj, kunde vi i Svenska Dagbladet läsa en rapport från det nordiska försvarsministermötet i Norge. Där står: "De nordiska försvarsministrarna framhåller att PFP är ett av de viktigaste instrumenten för att knyta samman öst och väst och militärt alliansfria stater. Bästa sättet att bygga fred och samförstånd är gemensamma åtaganden mellan folken, påpekar Thage G Peterson." För någon månad sedan, när vi i KU frågade ut försvarsministern, var det otänkbart att delta i samövningar med stridsflyg även om det skulle handla om att använda spaningsplan för att skydda humanitära transporter av olika slag. Där gick gränsen för Sveriges alliansfrihet, mitt i flygvapnet, mellan transportflyg och spaningsflyg. Nu säger Thage G Peterson i samma artikel i Svenska Dagbladet: " - mycket talar för att en förändrad och mer generös syn håller på att växa fram. Det är inte så lätt att upprätthålla den här avgränsningen". Då undrar man: Var håller den här synen på att växa fram? Ja, förmodligen inne i Petersons eget huvud. Sommaren 1995, för mindre än ett år sedan, var det enligt Thage G Peterson farligt att Försvarsmakten gjorde en kunskapsanalys om möjligheterna att samverka med andra länders flygstridskrafter inom ramen för Partnerskap för fred-samarbetet. Särskilt farligt var ett analysarbete om eventuella aktiviteter på svensk mark trots att Danmark, som ju tillhör NATO, redan tidigare hade samövat med stridsflyg på svenskt territorium inom ramen för Bosnienstyrkan. Denna studie har beskrivits av Thage G Peterson som ett hot emot eller avsteg ifrån alliansfriheten. Men så sent som i februari i år ger regeringen tillstånd till svenskt deltagande med spaningsflyg, vilket ju är stridsflyg, i en samövning vid Östersjön i sommar. Herr talman! Så här skulle man kunna gå vidare i flera frågor, men jag avstår i det här sammanhanget. De återkommande rapporterna i medierna om försvarsministerns fyrkantighet och försök att springa i fatt utvecklingen talar för sig själva. Jag övergår nu till den direkta formella hanteringen av de här ärendena. Flygvapenchefen har ju avbrutit denna kunskapsanalys därför att han fick tydliga signaler från den politiska ledningen i Försvarsdepartementet, och försvarsministern var helt införstådd med vad som skedde. Thage G Peterson har dessutom sagt inför utskottet att man från Försvarsmaktens sida borde ha frågat regeringen först. Detta trots att frågan låg helt inom ramen för vad Försvarsmakten får ägna sig åt, nämligen en kunskapsuppbyggnad. Kostnaderna har försvarsministern själv bekräftat låg helt inom ramen för vad myndigheten själv får hantera. Utskottet, herr talman, säger att regeringen har ansvar för implementeringen - det måste väl betyda genomförandet - av försvars och säkerhetspolitiken. Till det har jag två kommentarer. För det första är det inte regeringen som har fattat det här beslutet. I stället är det försvarsministerns egna påtryckningar, framförda på någon flygplats i Frankrike till flygvapenchefen. Den fråga som då måste ställas till majoriteten i utskottet är: Varför fattades det inget regeringsbeslut? Varför kritiserar ni inte detta? Ni säger ju själva att det som skall gälla är att regeringen har ansvaret för politiken, inte enskilda statsråd. För det andra är det helt klart att varje faktiskt deltagande, med armétrupper eller flygplan av olika slag, skall beslutas av regeringen. Det handlar väl, om jag förstår det rätt, om ett genomförande av försvars och säkerhetspolitiken. På den punkten råder det alltså inga delade meningar. Men det här var ju inte fråga om en implementering, ett genomförande, eller ett faktiskt deltagande, utan om en ren kunskapsuppbyggnad. Det är mycket förvånande att majoriteten har den inställning som man har, dvs. att man inte kritiserar försvarsministerns agerande i det här avseendet. Jag kan inte låta bli att misstänka att inställningen i denna formella fråga färgas av den eventuella uppfattning som man kan ha när det gäller samarbetet inom Partnerskap för fred och eventuellt samarbete med Jag vill påstå att majoriteten här inte har förmått se det formella och konstitutionella i det här ärendet. Det gäller framför allt Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet, kanske framför allt Kenneth Kvist, som ju här i dag ger sken av att vara mycket inriktad på det rent formella. Socialdemokraterna styrs väl av att man inte kan kritisera en socialdemokratisk institution. Kritiken mot Thage Peterson vore ju en kritik mot rörelsens kärna. Herr talman! Hela den här affären framstår som helt absurd i ljuset av vårt deltagande i IFOR-styrkan i Bosnien, sida vid sida med NATO-trupper och under NATO:s ledning. Vad som har hänt på grund av det här agerandet är ju att dyrbar tid har gått förlorad. Jag vill då återupprepa vad Thage Peterson själv har sagt och vad de nordiska försvarsministrarna har sagt. De nordiska försvarsministrarna framhåller att PFF är ett av de viktigaste instrumenten för att knyta samman öst och väst och militärt alliansfria stater. Bästa sättet att bygga fred och samförstånd är gemensamma åtaganden mellan folken, påpekar Thage G Peterson. Det är detta ingripande av försvarsministern som har försinkat hela ärendet. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 11.
Herr talman! I de två ärenden som kammaren nu debatterar finns det en gemensam nämnare, och det är den valhänta hanteringen. Vad gäller medverkan i samarbetet inom Partnerskap för fred konstaterar utskottets reservanter: "Den politik som regeringen hittills fört vad gäller flygvapnets deltagande i PFF-samarbetet präglas av ryckighet och principlöshet vilket har lett till en betydande osäkerhet om Sveriges engagemang i PFF." Herr talman! Det är så sant som det är skrivet. Utskottets ordförande Birgit Friggebo har just visat vilken helomvändning som försvarsminister Peterson har gjort när det gäller deltagande i PFF. Vi har då upplevt hur man först har satt P för ett utredningsuppdrag om flygvapnets medverkan i PFF. Detta försvarades kraftfullt av försvarsministern vid hans besök i konstitutionsutskottet, då han menade att det var olyckligt med den typen av utredningsuppdrag. Herr talman! Det handlar om ett utredningsuppdrag för att skaffa ytterligare kunskap. Men så fort Thage G Peterson har kommit utanför landet är det plötsligt inte bara så att frågan skall utredas, utan då skall svenskt flyg engageras i PFF och då skall sådana övningar genomföras på svenskt territorium. Det är precis raka motsatsen mot vad som var högsta sanning för några veckor sedan. Jag väntar, herr talman, med stor spänning på hur Widar Andersson skall försöka försvara Thage Peterson. Widar Andersson är en duktig debattör, och just därför förmodar jag att han kommer att få överträffa sig själv i dag, om han med bibehållen hederlighet skall kunna försvara att man gör sådana här tvära kast. Man kan tycka att det här inte är så förtvivlat farligt - slutet gott allting gott, och vi är nu "på rull" igen i de här frågorna. Men jag väntar bara på nästa incident, herr talman. Thage Petersons försök att prya på säkerhetspolitikens område kan ju liknas vid en berusad skridskoåkare. Det är ömsom korta skär och ömsom långa skär. Ibland går de åt höger och ibland åt vänster, och till slut drattar man på ändan och sätter sig med en ordentlig duns. Jag respekterar naturligtvis de människor som har en gammalmodig syn på försvars och utrikespolitiken. Jag delar den inte, men jag tycker naturligtvis att det är hedervärt att ha den synen. Vi har svårt, herr talman, att känna respekt för de ständiga växlingarna, som icke grundar sig på nya händelser eller förnyad analys utan på någonting helt annat. Det beklagliga - det illustreras i de här två ärendena - är att landets försvarsminister icke har upptäckt att muren har fallit, att Warszawapakten icke längre existerar, att Sovjetunionen icke längre finns som statsbildning och att vi lever i ett helt nytt Europa. Det har lett till att Sverige nu ligger efter t.ex. Finland när det gäller debatten om nya säkerhetspolitiska strukturer och nya lösningar för vår del av världen. Finnarna har gått om oss, och jag tror att de nu kommer att hantera det här på ett skickligare sätt än vi gör. Jag beklagar att vi nu inte kan föra en politik som är så framåtsyftande när det gäller säkerhetspolitiken att vi tillgodoser viktiga svenska intressen. Det betänkande som vi nu diskuterar och denna punkt är ju en utmärkt illustration till detta, herr talman.

Vi vet ju inte vad som ligger framför oss. Det är mycket möjligt att det kommer att ställas många krav på Sverige i det här avseendet i fortsättningen. Om detta hade fått slutföras skulle vi haft en viktig kunskap, som hade varit ett bra underlag för politiska beslut, om de nu skulle komma att fattas. Oavsett om det var försvarsministern personligen eller hans ombud, som utskottet konstaterar, som drev fram att det här utredningsarbetet avbröts var det utan tvekan så att vi avhände oss viktiga kunskaper.

I det aktuella fallet har försvarsministern utan tvivel ingripit på ett sätt som fick oönskade effekter. Det kunde vi väl möjligtvis ha accepterat, om det hade skett i oklanderliga konstitutionella former, så att ett ansvar hade kunnat utkrävas. Det finns metoder för detta: ett formellt regeringsbeslut kunde ha fattats. Nu blev det inte på det sättet. Det gäller också det andra ärende som vi diskuterar, nämligen ÖB:s pressmeddelande om NORDBAT:s uppgifter i Bosnien. Också här har ju försvarsministern rört till det. Genom hans handlande kom oklarhet att uppstå om FN:s och därmed också den svenska bataljonens uppgifter i Bosnien. Här skapades onödiga problem. En del av det som sades i utskottet när försvarsministern var där är det förvånande att man inte har klarat upp. Där sade försvarsministern faktiskt att han hade fått besked från Folkpartiet att Folkpartiet önskade att Sverige skulle "gå till anfall" i Bosnien. Det förefaller mig utomordentligt märkligt att Folkpartiet hade krävt någonting sådant, och det finns ingenting som tyder på att det skulle ha skett. Samtidigt kan vi konstatera att pressuppgifter i den här riktningen icke dementerades av försvarsministern. Nej, fru talman, det är nog så att säkerhetspolitik icke är försvarsmininsterns starkaste gren.

Det är att hoppas att försvarsministern i sitt försök att prya på säkerhetspolitikens område i fortsättningen tar tillräcklig hänsyn och visar tillbörlig försiktighet på detta område.

Fru talman! Eftersom Anders Björck nämnde Folkpartiet vill jag göra en kommentar. Folkpartiet krävde av regeringen ett kraftfullt internationellt agerande för att den internationella närvaron i Bosnien skulle bli väsentligt större. Här föll den ena av FN skyddade säkerhetszonen efter den andra. Vi genomlevde fallet av Srebrenica, och svenskarna stod vid Tuzla och kunde göra väldigt litet på grund av bristen på en kraftfullare internationell närvaro. Det svar vi fick från försvarsministern var att han inte ville ta sådana initiativ. I stället gjorde han det här till en inrikespolitisk fråga och påstod att det fanns partier i Sverige som krävde ett ensidigt agerande av den lilla svenska styrkan där nere. Vad man kan kritisera försvarsministern för politiskt - inte inom ramen för konstitutionsutskottets granskning - är att han inte ville göra denna internationella framstöt. Men han blev även här frånsprungen av verkligheten. Några månader efteråt hade vi Daytonavtalet och en massiv internationell närvaro i
Fru talman! Låt mig till Birgit Friggebo säga att jag finner det djupt beklagligt att vi inte har fått en ordentlig dementi från försvarsministerns sida när det gäller de påståenden som gjordes i medierna om Folkpartiets inställning. Såsom Thage Peterson uttryckte det i konstitutionsutskottet och i Svenska Dagbladet hade Folkpartiet krävt att man ensidigt skulle gå till anfall med den lilla svenska styrkan, i och för sig förträffligt utrustad och i bra form. Jag tycker att det hade varit bra om Thage Peterson hade dementerat den typen av påståenden. Men från den förra perioden, när Thage Peterson var konstitutionsutskottets ordförande och den s.k. Volvo Renault-affären granskades, erinrar jag mig att det är väldigt svårt att få nuvarande försvarsministern att hålla sig till korrekta uppgifter i den här typen av frågor.

Fru talman! Med en blinkning åt ett annat ärende som vi har diskuterat här i dag kan man väl utan att överdriva säga att det i den här frågan finns en långsiktig tendens.

Utskottet konstaterar med mycket bred majoritet att något ministerstyre inte har förekommit. Det är inte bara majoriteten som gör det, skulle jag vilja säga, fru talman. Det gör också reservanterna bakom de två reservationer som Folkpartiet och Moderaterna har lämnat in angående den svenska insatsen i Bosnien och samarbetet inom PFF. Friggebo inleds så här: "Utskottet kan konstatera att försvarsministern inte ingripit personligen i Försvarsmaktens verksamhet för att avbryta det pågående uppdraget till FMV." Reservation 12, som handlar om Bosnien, inleder bl.a. Birgit Friggebo och Anders Björck med orden: "Utskottet konstaterar att utredningen inte har visat att försvarsminister Thage G Peterson sökt påverka ÖB att sända ut ett pressmeddelande -." Inte bara den majoritet som har skrivit under utskottets betänkande utan även reservanterna anser alltså att något ministerstyre inte har förekommit. Men, fru talman, frågan är intressantare än så.

Må så vara, fru talman! Jag vill ändå säga att det vore ändå värre om skrindan gick före hästen, om vi med hästen menar verkligheten och de enorma förändringar som har pågått i vår världsdel och i hela världens säkerhetspolitiska system sedan 1989. Vi är medlemmar i PFF, som av vissa kallas för NATO:s väntrum. Vi är medlemmar, hur som helst, och sitter där tillsammans med länder som bl.a. Ryssland och Finland. Vi är medlemmar i den europeiska unionen, och den gamla terrorbalansen finns inte längre. Självfallet innebär denna förändrade verklighet omfattande säkerhetspolitiska diskussioner. Jag vill helt instämma i det Birgit Friggebo säger. I dag är det ett öppnare läge och en öppnare diskussion. Men det kan inte vara konstitutionsutskottets sak att upphäva riksdagsbeslut om att vi fortfarande är neutrala och om att vi fortfarande är alliansfria. Vi kan inte göra mycket annat än att säga att regeringen har agerat helt inom konstitutionens ramar och enligt sitt uppdrag. Med all rätt har vi också sagt det. I frågan om den svenska styrkans agerande i Bosnien har såväl överbefälhavaren som försvarsministern övertygande visat, anser jag, att den svenska styrkan var utrustad och förberedd precis så som riksdagen hade beställt, och som säkerhetsrådet i sin tur hade beställt genom sin resolution. Problemet var ju att FN sommaren 1995, då diskussionen om den svenska insatsen i Bosnien var som hetast, inte hade sådana styrkor på plats att man rent militärt skulle kunna skydda och ännu mindre återta de fredade zonerna, som redan var uppgivna. Det fanns 7 500 man på plats. Det var alldeles otillräckligt ur militär synvinkel för att man skulle kunna uppfylla det uppdrag som var beställt. Först några månader in på detta år, 1996, när fred råder, finns det ungefär 60 000 man på plats i IFOR-styrkorna. Nu skulle dessa aktioner kunna ha vidtagits, men nu finns inte samma behov. Om det finns något konstitutionsutskott inom Förenta nationerna har det en hel del att göra, skulle jag kunna tänka mig. Men det svenska konstitutionsutskottet lär få begränsa sig till konstaterandet att den svenska regeringen har hållit sig inom författningens hank och stör i detta fall. Det andra ärendet gäller flygvapenledningens avbrytande av en beställning som man hade hos Försvarets materielverk angående en analys av huruvida våra flygstridskrafter skulle delta i gemensamma övningar. Någon av ledamöterna i utskottet påstod att den förda svenska politiken var fylld av snabba ändringar och lappkast. Samme ledamot har i dag liknat denna politik vid en berusad skridsko eller skidåkare. Man tar ett långt skär här och ett kort där. Flygvapenchefen Harrskog sade vid utfrågningen i utskottet, vilket man kan läsa i protokollen, att han inte ville vidkännas en sådan liknelse, dvs. att politiken skulle vara som lappkast eller berusade skidåkare och fylld av ständiga ändringar. Han såg den i stället som en process gående åt ett visst håll. Han såg en linje i utvecklingen, och han hade nog rätt stor förtröstan inför framtiden. Han sade också mycket tydligt på direkta frågor från utskottets ledamöter att han alldeles själv hade avbrutit beställningen hos Försvarets materielverk. Med dessa ord, fru talman, är min tid upplupen. Jag ber att få yrka bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande i detta fall.
Fru talman! Det framgår alldeles kristallklart av utfrågningen med försvarsministern att han hävdade att Folkpartiet hade krävt att man skulle gå till anfall i Bosnien. Vi pressade försvarsministern i den frågan. Det finns ett antal sidor som behandlar exakt detta. Min fråga till Widar Andersson är om han anser det vara belagt att försvarsministerns påståenden i denna fråga verkligen är med sanningen överensstämmande. Det är den ena frågan. Den andra frågan är följande: Håller Widar Andersson med om att vi på den politiska nivån hade haft värdefull information om möjligheterna och begränsningarna vad gällde att sätta in svenska flygstridskrafter om man på politiskt håll så skulle besluta, om uppdraget till Försvarets materielverk hade fått slutföras? Min tredje fråga är följande: Anser Widar Andersson att det är lämpligt att avbryta av en försvarsgrenschef givna uppdrag till en fackmyndighet genom muntliga samtal, eller skall det ske via formella beslut i den ordning som regeringsformen föreskriver? För det fjärde, fru talman, vill jag fråga Widar Andersson på vad sätt försvarsminister Thage G Peterson har skapat klarhet om Sveriges säkerhetspolitiska läge.
Fru talman! Jag tackar för frågorna. Jag skall försöka besvara dem efter bästa förstånd. Den första frågan gällde sommaren 1995 och debatten angående den svenska insatsstyrkans uppgifter. Om man läser protokollen från utfrågningarna och våra texter och vårt materiel noga ser man att det pågick en mycket intensiv partipolitisk diskussion angående att de svenska styrkorna borde vara mer offensiva. Överbefälhavaren skickade ut ett pressmeddelande, som också finns i handlingarna, där han beskrev situationen och avrådde från de mer offensiva insatserna med ungefär samma motivering som den jag nyss anförde här. Det tycker jag är fullständigt normalt. Att det sedan också var försvarsministerns åsikt, vilket har framkommit, tycker jag är helt riktigt. Den andra frågan från Anders Björck gällde om vi skulle ha varit längre fram vad gäller vår möjlighet att samverka med NATO:s flygstridskrafter om utredningen inte hade avbrutits. Ja, det hade vi förmodligen varit. Det tycker jag säger sig självt. Den tredje frågan gällde lämpligheten av att avbryta beställningen till Försvarets materielverk på det sätt som gjordes. Utskottet konstaterar både i reservationerna och i huvudbetänkandet att försvarsministern personligen inte har ingripit för att stoppa beställningen. Det har skett inom den gråzon som har vuxit fram som en praxis. Jag får ta den fjärde frågan i nästa replik.
Fru talman! Det finns vissa små ansatser till att försöka göra det bästa av en omöjlig situation från Widar Andersson sida. Men jag måste upprepa min första fråga. Anser Widar Andersson att försvarsminister Thage G Peterson har kunnat belägga det som han hävdat offentligt, dvs. att Folkpartiet krävde att man skulle gå till anfall i Bosnien? Widar Andersson var förvånansvärt mångordig när han försökte svara på den frågan. Han brukar annars vara ganska klar och koncis. När det gäller den andra frågan medger Widar Andersson att det självfallet hade varit bra om uppdraget till Matrielverket hade slutförts. Vi hade då vetat mera. Om det nu är som Widar Andersson säger att vi då hade haft mera kunskap är min fråga till honom: Borde icke uppdraget ha genomförts? Den tredje frågan till Widar Andersson handlar om sättet att avbryta uppdraget. Menar Widar Andersson på fullt allvar att försvarsministerns agerande icke spelade någon som helst roll när flygvapenchefen uppfattade det som att uppdraget skulle avbrytas?
Fru talman! I det här ärendet har vi ju inte att granska på vilket sätt försvarsminister Thage G Peterson kan bygga under ett påstående i utfrågningen om att Folkpartiet krävde att den svenska styrkan skulle gå till anfall. Anmälan i den delen gällde huruvida han hade förmått ÖB att sända ut ett pressmeddelande om de svenska styrkornas insats. Den här frågan får nog Anders Björck ställa till Thage G Peterson vid något tillfälle i riksdagen. Jag skall återigen ta upp frågan om beställningen till Försvarets materielverk. Anders Björck frågade mig om jag tror att man hade hunnit längre vad gäller kunskaperna om möjligheten att samarbeta med flygstridskrafter ifall utredningen inte hade avbrutits. Jag förmodar det - om utredningen hade varit av en hög kvalitet och analysen hade varit bra. Frågan om varför den avbröts eller inte ankommer inte på mig att svara på. Det ligger inte inom konstitutionsutskottets ram. Det är ett beslut som är fattat av flygvapenchefen Harrskog. Jag tycker inte att riksdagen skall debattera lämpligheten i det. Tack!
Fru talman! När det gäller Bosnien säger Widar Andersson att FN inte hade styrkan. Därför var det svårt att göra någonting. Det var precis det som den politiska diskussionen gällde. Vad skulle regeringen göra för att skapa en större internationell närvaro i Bosnien så att man aktivt skulle kunna försvara de skyddade zonerna, inklusive Tuzla? Vi ställde krav från Folkpartiets sida i de samtal med försvarsministern som vi hade den 20 juli inför Londonmötet. Han sade att han inte tänker göra så. Detta gjordes om till en inrikespolitisk fråga. Man talade om att isolera, och så skulle Bosnienstyrkan gå till anfall. Han skapade själv behov av att gå ut med ett förtydligande meddelande om att de svenska soldaterna inte kunde klara av det här ensamma. Det blev helt fel när man skulle tala om vilka artiklar som styrde mandatet i Bosnien. Man hade möjlighet att även med våld försvara de skyddade zonerna. Vi fick debatten om veloursoldater, som har varit till skada för de duktiga svenska soldaterna. Det är det ena. Det andra gäller Partnerskap för fred. Regeringen kunde ha fattat vilket beslut man ville. Man skulle ha kunnat fatta beslut om en avgränsning av kunskapsanalysen om man hade velat det, om man tyckte att det var fråga om en för vid kunskapsutbyggnad eller någonting annat. Att Thage G Peterson inte personligen har talat med flygvapenchefen spelar ingen roll. Han skickar sin politiske statssekreterare och ger tydliga signaler om att det är olämpligt att hålla på med ett arbete som ligger inom Försvarsmaktens myndighetsområde. Det minskar inte alls Thage G Petersons ansvar för att ha stoppat den här kunskapsuppbyggnaden. Varför säger ni att regeringen har ansvaret utan att kritisera regeringen för att det inte fattades ett regeringsbeslut?
Fru talman! Jag skall ta upp den andra frågan först. Konstitutionsutskottet har inte, vare sig i utskottsbetänkandet eller i reservationerna, kunnat fastställa att det var Thage G Peterson som beordrade att den här analysen skulle avbrytas. Ingen har sagt det. Inte ens Anders Björck och Birgit Friggebo har gjort det i sin reservation. Det vill jag återigen upprepa. Flygvapenchefen och Thage G Peterson har inte heller sagt detta. Statssekreteraren har vi inte hört i konstitutionsutskottet. Därför får det påståendet från Birgit Friggebo hänga kvar i luften. Den första frågan gäller Bosnienstyrkan och den upphetsade politiska diskussionen i - jag skulle vilja säga - hela världen. Oerhört många länder med en stor militär kapacitet, i många fall mycket större än Sveriges, stod vid sidan av och tittade på när människor mördades och våldtogs i det forna Jugoslavien. Den frustration och de skamkänslor som det skapade hos oerhört många av oss får vi bära med oss resten av livet. Frågan är hur den svenska regeringen agerade. På Londonkonferensen den 21 juli var den svenska regeringen aktiv tillsammans med många andra länder. Så illa kan ju inte den svenska regeringen och Sverige ha skött sig. Carl Bildt utsågs ju till hög tjänsteman inför uppbyggnaden av Bosnien. Och Sverige deltar nu, tillsammans med många andra länder, i ett försök att bygga upp landet. Jag håller med om att vägen dit var lång och krånglig och orsakade mycket onödigt lidande för människorna, inte minst i Bosnien. Jag förmodar att vi alla håller med om det.
Fru talman! Det framgår av vårt underlagsmaterial att försvarsministern var införstådd med de diskussioner som fördes mellan statssekreteraren i Försvarsdepartementet och flygvapenchefen. Det finns bekräftat. Han grep inte in för att stoppa den verksamheten. Tvärtom tyckte han att den var bra. Framför allt tog han inte initiativ till att fatta ett regeringsbeslut om att han ville få stopp på verksamheten, göra en avgränsning eller åstadkomma någonting annat. Däri ligger det formella. Detta kan tyckas vara en bagatell i förhållande till den stora frågan om fördröjningen av kunskapsinhämtandet och annat. Ni är ledamöter av riksdagens konstitutionsutskott som skall värna de formella reglerna. Varför gör ni inte det i detta fall? Varför är det på det sättet, Widar Andersson? Du är svaret skyldig på den frågan.
Fru talman! I vårt material står det, om jag minns rätt, att försvarsministern den 24 maj fick information av sitt departement om att det på departementet fanns ett missnöje med, eller i varje fall att man var tveksam till, den beställda analysen och utredningen hos Försvarets materielverk. Detta kan den lässugne konstatera efter denna debatt. Därefter säger Thage G Peterson att han inte har haft något mer att göra med frågan innan han i augusti någon gång, om jag minns rätt, blev underrättad om att utredningen och analysen var nedlagd. Detta har inte sakligt kunnat ifrågasättas. Dessa formalia, Birgit Friggebo, är oerhört viktiga. Dessa formalia är vi satta att granska. Därför måste jag återigen säga att konstitutionsutskottet med en mycket stor majoritet - till en viss del tillsammans med reservanterna - har kommit fram till att regeringen har hållit sig inom författningens hank och stör och att alla formalia har skötts på det sätt som de skall skötas.

Fru talman! Det framgår tydligt av anförandena från Folkpartiet och Moderaterna att dessa två partier inte tycker om riksdagens beslut att Sverige skall fortsätta att vara militärt alliansfritt och neutralt och ha möjlighet att stå utanför ett krig i vårt närområde. Som jag uppfattade det är man bekymrad över att försvarsministern inte snabbt nog glider i den här frågan. Men nu är vi, som Anders Björck sade, på Jag ser en glidning från den militära alliansfriheten, från möjligheten att stå utanför en väpnad konflikt i vårt närområde. Detta går definitivt emot riksdagens beslut. Och jag skulle också vilja säga att det går emot en stor majoritet av det svenska folkets åsikter. Jag tycker att vår försvarsminister gör ett gott arbete med att försöka leva upp till riksdagens beslut och försöka stoppa denna automatiska rullning åt fel håll. Det finns nämligen fler möjligheter att utveckla ett säkerhetspolitiskt tänkande än att gå in för allt större militära konfliktlösningsmetoder. Utskottet finner att försvarsministern tolkat det av riksdagen godkända partnerskapsprogrammet med NATO på ett korrekt sätt. Vi konstaterar också att det var ÖB själv som beslutade att skicka ut pressmeddelandet för att klargöra omfattningen av Sveriges militära engagemang i Bosnien. Sveriges försvar är inriktat på att i första han hindra angripare från att komma in i vårt land. De värnpliktiga tränas inte i anfallskrig. Sverige anser att det är genom en större rättvisa i världen som verklig fred byggs. Detta är FN:s grund, och vi har från början varit en av FN:s ivrigaste supportrar. Vi har en lång erfarenhet av fredsbevarande insatser i FN-regi, men de fungerar bara när alla parter vill ha FN-styrkan där och det finns en fred att bevara. Det är med lättnad jag konstaterar att försvarsministern inte faller till föga för de krigshetsande stämningar som dök upp också i vårt land när de här frågorna var aktuella. Det var direkt krigshetsande stämningar, och som Widar Andersson sade berodde de säkert på den frustration vi alla kände inför övergreppen. Men det finns andra sätt att möta detta, när man arbetar internationellt, än att bara tala för mer vapen, mer angrepp och mer blodsutgjutelse. Man kan visa mod också utan vapen. I Bosnien har t.ex. Räddningstjänsten, alla dessa långtradarchaufförer, visat hjältemod när det gällt att undsätta och hjälpa med livsförnödenheter. Också våra brigader, våra militära styrkor där nere, har i allra högsta grad gjort stora insatser för civilbefolkningen. Sedan kan man, som många här har gjort, bara dystert konstatera att världens länder vid den här tidpunkten inte anslog tillräckliga medel för att klara Sveriges styrka när det gäller att bidra till lösningen på konflikter mellan folk och folkgrupper ligger inte i att med militära medel tvinga en part till underkastelse. Det finns mycket annat konstruktivt att göra. Sverige har varit alliansfritt och neutralt under nära tvåhundra år och inte utgjort ett hot mot någon, till skillnad från tidigare århundraden då vi ägnade oss åt både att försöka dominera och att erövra våra grannländer. Det verkar som om kontinentens folk fortfarande ser det som ett problem att frigöra sig från den sortens politik. Möjligen har vi något att lära ut, under förutsättning att vi hävdar rätten att bestämma över vårt eget land. Det som gör att Centerpartiet helhjärtat ställer upp på samarbetet med NATO i Partnerskap för fred, PFF, är att detta också omfattar Ryssland och andra länder från den forna Warszawapakten, och därmed alltså är helt militärt alliansfritt, samt att varje land själv bestämmer inriktningen för sitt engagemang. Riksdagen har fastslagit ett sådant program, och om det programmet skall ändras kan inte regeringen göra det själv utan måste gå till riksdagen. Willy Brandts och Olof Palmes tanke på gemensam säkerhet kan börja förverkligas i Europa nu när det kalla kriget upphört och vänskap och öppenhet utmärker förhållandet mellan öst och väst där militärpakter förr rustade mot varandra. Sverige har från början engagerat sig i den ytterst intressanta och spännande Helsingforsprocessen, som jag tycker att vi talar alldeles för litet om nu för tiden. Den startade på 1970-talet och ledde till Europeiska konferensen för samarbete och säkerhet, ESK, som numera heter Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa, OSSE. Det är ett unikt, vittfamnande samarbete som omfattar samtliga europeiska länder samt USA och Kanada. Arbetet inriktas på tre områden, alla lika viktiga för att bygga fred. Först har vi ekonomiskt samarbete, något som för övrigt också är EU:s grundtanke. Vidare har vi förtroendeskapande åtgärder. Sverige var år 1982 värdland för ESK:s konferens där man koncentrerade sig på just detta. Plötsligt kunde man se ryska och amerikanska officerare som inbjudna gäster vid svenska försvarsmanövrar! PFF kan anses vara ett fullföljande av denna tanke, liksom det direkta samarbetet för att främja den gemensamma säkerheten - det tredje området. Dessa är alltså OSSE:s arbetsområden. Men OSSE kan också engagera folkrörelser och andra icke statliga organisationer, t.ex. företag, och samarbeta praktiskt med dem på fältet. För att bygga fred bör vi inte koncentrera all uppmärksamhet på vad militären och staternas diplomater kan uträtta. En FN:s frivilliga fredskår kunde samordnas med FN:s militära enheter, t.ex. för övervakning av mänskliga rättigheter i potentiella oroshärdar och bistå med konfliktanalyser, tidig varning och förebyggande diplomatiska insatser. Jag kan nämna fler exempel på frivilligt engagemang, t.ex. Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF, som bl.a. arbetar med hjälpprogrammet Kvinna till kvinna i Bosnien. Den transnationella stiftelsen för och framtidsforskning, TFF i Lund, ger ut inspirerande skrifter som bygger både på teori och på praktik. Stiftelsen har folk som befinner sig där nere i f.d. Jugoslavien. I en av sina rapporter pekar TFF på Gandhis vision att varje stad och varje by världen över skulle ha lokala fredsbrigader som arbetade för fredlig konfliktlösning och för att främja människors sociala och fysiska hälsa. Just nu sprids och spirar gräsrotsinitiativ överallt. Kanske kunde världens kommuners arbete med Agenda 21 för en uthållig utveckling leda fram till att denna Gandhi-idé förverkligades. Jag vill avsluta med att citera en av TFF:s rådgivare, den japanske professorn Kunugi. Så här säger han i TFF:s skrift: På väg mot partnerskap, FN:s fredsbevarande och rörelsernas fredsbyggande: "Vi lever i ett av dessa historiens storslagna men flyktiga ögonblick då vi faktiskt har en chans att rita om världsordningens arkitektur.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
Fru talman! Thage G Peterson behöver säkert allt stöd han kan få, även om det kommer från Birgitta Hambraeus. Men det vi nu diskuterar är att försvarsministern, direkt eller indirekt, satte stopp för att två, säger två, svenska jaktviggar deltog i en PFF-övning. Det tycker Birgitta Hambraeus är jättebra. Vad tycker då Birgitta Hambraeus när precis samma försvarsminister någon månad efter det att vi hörde honom i utskottet släpper loss ett stort antal svenska jaktviggar tillsammans med NATO-trupp? Vad är konsekvensen i detta? Den enda konsekvensen, om Birgitta Hambraeus tycker att detta är riktigt, är att när far super är det rätt. Det grundar sig i varje fall inte på någon som helst analys av vad det handlar om. Sedan vill jag understryka att det inte är Thage G Peterson som har startat det fredsbevarande engagemanget i Bosnien. Det skedde genom ett enhälligt beslut i Sveriges riksdag, på initiativ av den borgerliga regeringen. Det var en helt annan försvarsminister som fick se till att det här kom i gång under den svåra utplaceringsfasen och att det kunde fungera. Vi fick då oerhört mycket beröm för de svenska insatserna och för kvaliteten på den svenska truppen. Tror Birgitta Hambraeus - och i så fall rekommenderar jag ett försök - att man löser sådana här konflikter med att skicka dit folkrörelser? Det var ju först efter det att NATO hade satt in militär trupp som Daytonavtalet kom till! Om Birgitta Hambraeus menar allvar rekommenderar jag att hon skickar ned Milosevic, Mladic och Karadzic. Gör det, så får Birgitta Hambraeus se resultatet!
Fru talman! Vad jag vände mig mot var moderaternas uppenbara förtjusning i den glidning från riksdagsbeslutet som nu sker. Vi skall vara militärt alliansfria, och vi skall kunna vara neutrala i händelse av krig i vårt närområde. Thage G Peterson har i det längsta försökt försvara det här, men utvecklingen har visat att det är svårt också för honom att göra det. Det är alldeles uppenbart att de krafter som moderaterna gillar tar överhanden mer och mer. Det är ingenting som jag vill applådera. När det gäller KU:s direkta granskning är vi ganska överens. Det har Widar Andersson framhållit på ett förtjänstfullt sätt. Här har inte försvarsministern gjort något formellt fel. Detta är egentligen ganska ointressant. Det var det politiska anförandet som jag reagerade på.

Man kan inte skicka in folkrörelserna nu, även om de är där nu. Kvinnor för fred är där nere i de vidriga omständigheterna. Man kan inte skicka ned dem med någon större framgång och tro att de skall kunna stoppa militärerna. Men de kan hindra att militärerna kommer i gång.
Fru talman! I så fall tycker jag att Birgitta Hambraeus skall skicka ned sina folkrörelser till ett antal länder som i dag befinner sig i en besvärlig situation. Tror verkligen Birgitta Hambraeus på detta på fullt allvar, eller skojar hon med kammaren? Tror hon verkligen att någon folkrörelse skulle hindra de brutala personer som i dag för kriget från att slutföra sitt? I så fall är det ganska allvarligt. Då bidrar Birgitta Hambraeus till att skapa orealistiska förhoppningar. Karadzic skulle ta hänsyn till detta? Vi som har deltagit i utplaceringen av svensk trupp och sett realiteterna och hur det fungerar vet ju med vilken oerhörd målmedvetenhet de som andra hårdföra ledare, nu och i historien, inte viker för några sådana hinder. Det är just den naiviteten som skapar detta lidande och dessa blodbad. Man måste se till så att det blir ett stopp för det hela från början. I frågan om säkerhetspolitiken vill jag understryka att det inte är Moderata samlingspartiet som glider. Vi försöker föra en saklig diskussion om de nya förhållandena i Europa. Däremot har försvarsministern bara de senaste månaderna, från det han sade i KU till det han sade i Lofoten, inte ägnat sig åt att glida, fru talman, utan åt att åka kana direkt i tangentens riktning.
Fru talman! Jag anser att det skulle vara en utomordentlig idé att folkrörelser och olika Non Governmental Organizations fick mycket mer resurser och möjligheter att på ett tidigt stadium gå in med konfliktlösande mekanismer och medborgardiplomatiska ansträngningar samt att man engagerade näringslivet på ett helt annat sätt där konflikter hotar att komma fram. Sedan vet både Anders Björck och jag att när väl krigsherrarna har fått vapnen i sin makt och över huvud taget fått herraväldet är det för sent. Anders Björck missar totalt min poäng. Vi skall arbeta förebyggande. Vi hade haft en stor möjlighet att göra detta. Sverige var ordförande i ESK precis just under den period då Jugoslavienkriget började. Anders Björcks egen partikamrat var utrikesminister. Hon ägnade ytterst litet arbete åt detta. Det enda som intresserade då var medlemskapet i EU. Jag anser att det är ett historiskt misslyckande för Sverige. Den regering som mitt parti också ingick i hade på ett helt annat sätt kunnat bidra till en möjlig fredlig utveckling. Ingen av oss kan bevisa att det hade gått, men vi gjorde inte ens ett försök.
Fru talman! Det kliar fingrarna att lägga sig i den här debatten. Det hade krävts en närvaro i hundratals år, långt före Titos kommunistiska maktutövare och den kommunistiska diktaturen, för att hindra detta och de rena rövarbanden som har skövlat och åkt omkring där nere. Jag skulle vilja säga följande. Jag hörde utrikesminister Lena Hjelm-Wallén i en intervju i Ekot på annandag pingst. Där sade hon att enigheten beträffande utrikes och säkerhetspolitiken aldrig har varit så stor i Sverige som under den senaste tiden. Det är sannolikt en riktig bedömning. Det gäller alla partier. Fru Hjelm-Wallén håller ju ett ganska hårt grepp om säkerhets och utrikespolitiken. Det gör också att de värsta rycken ifrån försvarsministern hindras. Jag är stolt över att det är en kvinna som kan hantera det på det sättet. När Birgitta Hambraeus i denna debatt, som rör granskningen av regeringen, för upp en ny stor försvarspolitisk diskussion blir man ju tyvärr tvungen att svara på det. Jag tror faktiskt att Birgitta Hambraeus talar mot bättre vetande när hon påstår att Folkpartiet skulle vilja ifrågasätta den militära alliansfriheten. Jag vill fråga: Vill Birgitta Hambraeus skapa en ny klyfta mellan partierna och bryta upp det som utrikesministern tycker är så bra, nämligen att vi under överskådlig tid inte har haft en så stor enighet i försvars och säkerhetspolitiken som nu? Sedan vill jag fråga Birgitta Hambraeus om det var så att hon delade uppfattningen som Thage G Peterson hade om att den här kunskapsanalysen var ett hot emot alliansfriheten. Varför anser hon inte då att regeringen borde ha fattat ett beslut för att säkerställa att kunskapsanalysen stoppades och inte förlitat sig på att flygvapenchefen själv skulle dra den slutsatsen?
Fru talman! Jag hade inte tagit i på det här sättet om jag inte tyckte att även vår ordförande, som jag håller mycket högt och som jag tycker verkligen brukar hålla sig enbart till sakliga argumenteringar när det gäller KU:s ärenden, här lämnade det området och gick in på en politisk diskussion med hårda angrepp på försvarsministern. Birgit Friggebo säger att det hade behövts en närvaro i 100 år för att vi skulle ha kunnat göra en insats i Jugoslavien. Faktum är att Sverige har samarbetet mycket nära med Jugoslavien i olika NN-grupper - neutral and non-allied states, dvs. alliansfria stater - i olika FN-sammanhang och i olika sammanhang här i Europa. Vi har haft ett mycket förtroendefullt samarbete. Vi har skickat massor med vapen till Jugoslavien. Vi har deltagit med militärer där nere. Vi har alltså lärt oss av serbernas krigföring. Vi kände dem mycket väl. Vi hade haft en utomordentligt god möjlighet att arbeta för de fredliga områdena och säga till Jugoslavien att i Västeuropa, genom EU, har vi släppt detta med krig. Nu börjar vi med ett ekonomiskt samarbete i stället. Den handlar om den nordiska modellen. Vi slogs för 200 år sedan, och vi har slutat. Det hade funnits stora möjligheter. Jag är djupt skakad - och jag har varit det länge - över att vi inte tog den chansen.
Fru talman! Jag håller mig strikt till det formella. Om man läser granskningsbetänkandet är det precis det vi inriktar oss på. De frågor som jag upprepade gånger ställer till er som tillhör majoriteten handlar om varför ni inte anser att regeringen skulle ha fattat ett formellt beslut. Det verkar som om man skulle springa i olika korridorer och tvinga flygvapenchefen att lägga ned den här utredningen. Jag håller mig till det strikt formella. I min inledning till den här diskussionen i kammaren ville jag däremot ge en bakgrund, en miljö, till varför det kan bli sådana här effekter när det gäller försvarsministerns agerande i olika formella frågor. Men här handlar det om den formella granskningen och de beslut vi fattar här. Om Birgitta Hambraeus delar Thage G Petersons uppfattning att det var ett hot mot alliansfriheten om man höll på med den här kunskapsuppbyggnaden, varför tycker då inte Birgitta Hambraeus att han skulle ta till alla medel för att stoppa den, bl.a. genom ett regeringsbeslut i stället för att lita till att flygvapenchefen själv skulle komma på att han skulle lägga ned den här utredningen.
Fru talman! Det formella är ju egentligen en väldigt liten fråga. Både flygvapenchefen och ÖB har ju bekräftat inför utskottet att de inte känner sig styrda av försvarsministern. Jag har inte påstått här att just det här exemplet är den stora frågan som avgör vårt vägval framöver. Men eftersom vår ordförande Birgit Friggebo, och även Anders Björck, tog ut svängarna och angrep vår försvarsminister i största allmänhet och tog upp en försvarspolitisk debatt kunde jag inte låta bli att framhålla att det finns en annan väg att välja än den som vi just nu är inne på. Den är lika riktig och kan säkert få ett lika starkt stöd som den nuvarande eventuellt har enligt vår utrikesminister. Sveriges roll skulle kunna vara att stärka de krafter som inte tror att det är militära medel som löser konflikter på jorden. Vi satsar alldeles för litet på det i Sverige och i andra länder. Militära vapenindustrier och vapenexport får miljarder och åter miljarder, medan konfliktförebyggande åtgärder, lösningar människa till människa, folkrörelser, näringsliv och ekonomiskt samarbete inte alls tas med på samma sätt i det säkerhetspolitiska arbetet. Den vägen är mycket lättare för Sverige att slå in på. Den har vi följt i 200 år. Att vi nu håller på att överge den vägen och gradvis glida över till något annat tycker jag är djupt tragiskt och onödigt.

Fru talman! EU-frågan delade och delar det svenska folket, varför vi också hade en folkomröstning om ett svenskt medlemskap i EU. När det gäller folkomröstningen har statsmakten och därmed också regeringarna ett ansvar att inför denna lämna folket en så korrekt och riktig bakgrund som möjligt, så att folket får ta ställning från riktiga utgångspunkter. En regering skall vara mån om att inte försöka pressa folket. Man vill ju höra folkets mening, eftersom åsikterna går isär och överskrider partigränser. Det är alltså grannlaga vilken information som regeringarna lämnar till folket inför en folkomröstning. Det står helt klart att det i flera avseenden har lämnats en information som inte har varit helt korrekt. Några sådana frågor har varit uppe vid föregående års granskning. I år har anmälts ett ärende om vad man har sagt om den europeiska monetära unionen. Det är helt uppenbart att regeringarna har låtit påskina att Sverige skulle ha en fullständig handlingsfrihet. Folket har därmed bibringats uppfattningen att detta är något som vi helt fritt tar ställning till senare. Av det material som konstitutionsutskottets kansli på ett mycket förtjänstfullt sätt har tagit fram framgår det emellertid utomordentligt tydligt att Sverige gör sig skyldigt till ett fördragsbrott om Sverige väljer att ställa sig utanför EMU. Juridiken är här helt klar. Sedan är det klart att Sverige politiskt alltid har möjlighet att välja att göra sig skyldigt till ett fördragsbrott. Andemeningen i flera yttranden som refereras i utskottets betänkande, t.ex. i det från dåvarande ordföranden i EU:s ministerråd, Westendorp, är att det inte finns några legala undantag för Sverige. Om Sverige skulle avstå från medlemskap i EMU skulle det uppstå en helt ny situation. Men han är övertygad om att Sverige kommer att fatta det beslut som är mest lämpligt för det egna landet, som han uttrycker det. Sverige är helt enkelt bundet att fatta det enligt honom mest lämpliga beslutet, nämligen att gå med i EMU. Sedan är det klart att riksdagen skall bekräfta eller ratificera anslutningen till tredje fasen i EMU, men detta är ju så att säga inte ett handlingsalternativ. På samma sätt argumenterar en av Sveriges egna ledande experter på integrationsrätt i Europa, professor Ulf Bernitz. Om Sverige inte ansluter sig till EMU uppkommer det enligt honom ett fördragsbrott. Riksdagen har alltså begränsat sin egen handlingsfrihet genom att vi har beslutat om anslutning till EU utan att ha begärt något undantag.

Vi menar att varken Ulf Dinkelspiel, som tidigare var EU-minister, eller sedermera statsminister Ingvar Carlsson kan undgå kritik när det gäller folkomröstningen, eftersom man har gett en oriktig bild och därmed också med oriktiga argument sökt påverka utfallet i folkomröstningen.

Fru talman! Miljöpartiet anmälde den här frågan om olika regeringars uttalanden om svenskt deltagande i EMU:s tredje fas till konstitutionsutskottet. Det var inte bara på grund av det som sades om EU före folkomröstningen, utan också på grund av det som har hänt efteråt. Flera regeringsrepresentanter, bl.a. Ingvar Carlsson, har fortsatt att hävda att Sverige enligt fördraget har rätt att avstå från att delta i EMU:s tredje fas. Han har t.o.m. hänvisat till ett protokoll som skulle vara kopplat till fördraget. Ingen har dock kunnat ta fram det protokoll som skulle ge Sverige någon form av undantag.

Det står helt klart, och det framgår också mycket tydligt av materialet, att det är rådet som fattar beslut om Sverige har uppfyllt konvergenskriterierna och om Sverige skall gå med i EMU - om man ser till fördragstexten och den juridiska sidan av det här. Det finns naturligtvis också en politisk sida, och den är naturligtvis till syvende och sist avgörande i sakfrågan. I det sammanhanget måste Sverige naturligtvis, liksom många andra länder, ha rätten och möjligheten att bryta mot fördraget.

Nu har ganska många från ja-sidan, anhängare av svenskt medlemskap i EU, ganska klart givit besked om att man anser att det i själva verket inte var så. Man anser i dag rätt så brett att Sverige juridiskt sett är bundet av det som rådet beslutar. På den politiska sidan är förhållandet litet annorlunda. Det handlar också i stor utsträckning om tolkningar av konvergenskriterierna, och det gör att bilden i sak kan vara ganska öppen.

Nu lyckas det kanske ändå inte. Det ser ut så, eftersom majoriteten fortsätter att gå med skygglappar och låtsas som om läget är ett annat än det är. Men det beror kanske i sin tur på att EMU-frågan faktiskt blir allt större och viktigare. Det är inte alls klart om vi ganska snart eller kanske till valet 1998 får en folkomröstning om svenskt deltagande i EMU, eventuellt en beslutande folkomröstning i enlighet med grundlagen. Det vore en mycket intressant vändning i frågan om vi först genomförde en beslutande folkomröstning, där man kanske säger nej till svenskt medlemskap i EMU, och sedan möjligen får ett beslut i rådet som säger att Sverige skall gå med. Det blir spännande att se.

Fru talman! Jag skall försöka göra Peter Eriksson till viljes och ta av de skygglappar som han anser att jag har. Jag skall göra det åtminstone så länge att jag kan slutföra denna debatt.

I anmälningen står också att granskningen bör avse frågan om de nämnda personerna genom sina uttalanden vilselett svenska folket i detta avseende. Med stort eftertryck har Peter Eriksson i sitt inledningsanförande polemiserat kring detta. Fru talman! Efter genomgång av riksdagstryck och vissa pressuttalanden har utskottets majoritet inte funnit skäl att biträda anmälningen. Det har inte varit alldeles lätt för utskottets kansli att granska detta. Materialet är omfattande, beroende på att anmälan inte var precis utan rent allmänt angav att vissa uttalanden gjorts. Vi har alltså i KU haft ett brett material att granska. Det har, som vi i majoriteten anser, visat att vad de båda vid olika tillfällen i egenskap av statsråd, den ene som statsminister, har sagt bara varit uttryck för Sveriges officiella inställning att Sverige bör delta i tredje fasen av EMU. Det var den första delen av frågan. När det sedan gäller spörsmålet om Sverige genom eget beslut kan avgöra frågan om medlemskap i EMU måste jag göra en kort historiebeskrivning. Redan vid starten av förhandlingarna om svenskt medlemskap i EU, den 1 februari 1993 i det s.k. anslutningsanförandet, uttalade statsrådet Dinkelspiel att ett slutligt svenskt ställningstagande avseende övergången från den andra till den tredje fasen av EMU skulle komma att göras vid en senare tidpunkt. Det var detta som antecknades till förhandlingsprotokollet, och där står ingenting om någon reaktion från motparten, alltså från förhandlarna på EU-sidan. Detta finns, Peter Eriksson, med i det protokoll som skrevs med anledning av Sveriges förhandlingar om medlemskap. I den proposition om svenskt medlemskap som senare lades på riksdagens bord av regeringen Bildt framhålls att formerna för hur ett enskilt medlemsland - som t.ex. Sverige - fattar beslut om övergången från fas två till fas tre i EMU avgörs av landet självt och att det inte står något om detta i Maastrichtfördraget. Samma uppfattning i frågan deklarerade den dåvarande s-regeringen under Ingvar Carlsson hösten Fru talman! I reservation nr 13 gör Kenneth Kvist och Peter Eriksson ett stort nummer av mer eller mindre tvärsäkra uttalanden från EU-politiker och experter om förpliktelser för Sverige att delta i EMU - om vi vill det eller inte. Frågan är enligt reservanterna redan avgjord, men så är, fru talman, inte fallet. EMU är inte bara en fråga om ekonomi och juridik utan, som också Peter Eriksson konstaterat, också en fråga om politik. Just nu, parallellt med regeringskonferensen, pågår resonemang och diskussioner medlemsstaterna emellan om EMU:s innehåll, i en verklighet som kanske ser litet annorlunda ut än när Maastrichtfördraget antogs, bl.a. på grund av de enskilda människornas reaktioner i medlemsländerna. Vi kan i dag, hur gärna vi än skulle vilja det, knappast se ett tydligt innehåll i EMU och EMU-samarbetet. Därför tycker utskottsmajoriteten - jag dristar mig att göra den lilla politiska vinklingen - att det är litet för tvärsäkert att säga nej innan man riktigt vet vad man säger nej till. EU är, fru talman, ingen förbundsstat utan ett förbund av suveräna stater. I frågan om EMU har Sverige tidigt och tydligt gjort klart att Sveriges riksdag skall fälla det slutliga avgörandet för vår del. Låt mig sluta med att anföra det svar som ordföranden i Ekofin, Pedro Solbes, gav en svensk journalist på frågan om Sverige kan besluta om medlemskapet i EMU eller inte. Solbes sade så här: Medlemskapet i EMU "är ett politiskt beslut som bygger på två faktorer: dels det enskilda landets ställningstagande, dels beslut i Europeiska rådet". Fru talman! Med det som jag har sagt yrkar jag avslag på reservation 13 och bifall till konstitutionsutskottets bedömning i den här frågan.

Fru talman! Det är ett intressant citat som Axel Citatet löd: formerna för övergången från fas två till fas tre fattas av det enskilda medlemslandet. Det är någonting annat det. Formerna för övergången får vi besluta, men huruvida vi skall genomföra övergången eller inte är en annan sak. Därvidlag är vi faktiskt juridiskt om än icke politiskt uppknutna. Naturligtvis finns den politiska möjligheten att vi kan välja att frångå fördraget. Men det som diskussionen, anmälningen och reservationen gäller är att man har gjort gällande att vi skulle ha något sort undantag i fördraget och att det är problemfritt för Sverige att ta vilken ställning vi vill till detta medan man i själva verket juridiskt har låst upp landet. Det är inte utan vissa problem som man bryter mot internationella fördrag som man har ingått. Det torde vara klart. Därför är det en riktig slutsats som vi gör i reservationen, nämligen att man har vilsefört det svenska folket om de rätta förhållandena inför folkomröstningen.
Fru talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande var den svenska positionen både från borgerligt håll och från den senare socialdemokratiska regeringens sida, och det uttalandes från socialdemokratiskt håll som opposition i förhandlingarna, att Sverige skall sträva efter att bli medlem i ett ekonomiskt och monetärt samarbete i Europa. Vi måste för ärlighetens skulle också nämna varför det är så nödvändigt med ett monetärt och ekonomiskt valutasamarbete i Europa. Det är därför att vi har gemensamma stora politiska arbetsuppgifter som vi bara kan klara genom att gå samman flera länder i en ekonomisk politik vars syfte är en miljömässigt uthållig tillväxt och sysselsättning för Europas folk. Vad jag sade i mitt anförande är att det vore tämligen oklokt att vi kategoriskt säger nej. Jag har förstått att både Miljöpartiet och Vänsterpartiet fortsätter att driva nej-sidan. Vi skall inte vara med i något sådan samarbete utan på något konstigt sätt klara oss själva vid sidan om alla de andra som inser att man måste samarbeta. Men den frågan skall avgöras när vi vet vad som förty föreläggs rådet och medlemsländerna som innehåll i förslag till beslut och i det beslut som sedan kommer. Det vore fel att följa reservanterna och säga nej. Det är fel att följa reservanterna och säga att de nämnda regeringsrepresentanterna vid olika tillfällen har vilsefört Sveriges folk. Ingen i Sverige har kunnat missa vad Sveriges officiella inställning i den här frågan har varit.
Fru talman! Nog vet man en del om EMU. Den anpassning till s.k. konvergenskrav som nu skyndas igenom och som leder till en delvis asocial nedskärningspolitik och arbetslöshetsalstrande politik är en del av EMU. Dessutom koncentrerar man makt till en från politiskt inflytande frigjord riksbank. Det är också ett krav som EMU ställer på oss. Nog vet man vad EMU kommer att innebära, nämligen uppgivandet av den nationella suveräniteten på den ekonomiska politikens område. Sedan är det också märkligt. Hade företrädarna för regeringarna varit lika hederliga som Axel Andersson var i sitt förra inlägg hade detta inte kunnat bli en KU-anmälan. Axel Andersson säger att det var klart att Sverige skulle sträva efter att bli medlem i en europeisk ekonomisk och monetär union. Hade man sagt så hade man inte vilsefört svenska folket. Då hade man sagt vad man egentligen ville. Man har denna avsikt att Sverige egentligen skall bli medlem i den ekonomiska och monetära unionen. Sedan låtsas man att man inte har tagit ställning. Därefter ingår man ett avtal som vi är juridiskt bundna av. Sedan låtsas man som om vår handlingsfrihet vore fullständigt utan inskränkningar. Vi har en handlingsfrihet. Det är sant. Men den fordrar att vi har modet att bryta mot det internationella fördrag som vi har gått in för och anslutit oss till efter en knapp majoritet som följd av en, som det nu börjar framstå, något manipulerad folkomröstning.
Fru talman! Jag sade att Sverige strävar efter att vara med i ett ekonomiskt och monetärt samarbete. Jag sade också att varken jag eller Kenneth Kvist, trots att Kenneth Kvist försöker ge intryck av att han vet hur det kommer att se ut, vet hur de diskussioner som nu pågår om hållbarheten i EMU som det såg ut i Maastrichtfördraget kommer sluta och hur det kommer att se ut när man skall fatta beslut. Enligt min och majoritetens uppfattning, Kenneth Kvist, kan Sverige inte ställa sig utanför ett europeiskt samarbete. Vi kan ha åsikter om hur det bedrivs. Men de är till föga nytta och bär föga framåt om vi liksom Peter Eriksson, väljer den enkla men fruktlösa metoden att ställa sig på sidan, där igen egentligen bryr sig om vad vi har att säga.

Fru talman! Axel Andersson sade: Politiken säger en sak och juridiken en annan. Han avslutade sitt anförande med ett citat som sade: Å ena sidan kommer Sverige att fatta ett beslut, å andra sidan kommer rådet att fatta ett beslut. Jag tycker att det ändå har varit ett ganska fruktbart resonemang till slut. Vi verkar ha blivit överens i formfrågan, inte i KU utan i debatten i kammaren. Här i talarstolen håller Axel Andersson med om att juridiken säger att vi är bundna, men politiskt sett kan vi fatta ett annat beslut. Då har vi faktiskt kommit någonstans i diskussionen. Jag hoppas verkligen att Axel Andersson talar för majoriteten i Sveriges riksdag. I så fall skulle vi kunna vara färdiga med den här diskussionen. Vi har en tid bakom oss när regeringsrepresentanter har vilsefört svenska folket. Men nu har vi i vart fall äntligen kommit överens i den här frågan. Det är bra. Jag undrar bara om Axel Andersson kan hålla med om det han har sagt. Jag yrkar bifall till reservation 13. Jag tror att jag glömde att göra det tidigare.
Fru talman! Sverige avgör självt politiskt. Det sade Peter Eriksson när han stod i talarstolen. Den insikten håller jag Peter Eriksson räkning för. Vi är inte medlemmar i en förbundsstat, som jag tidigare sade, utan i ett statsförbund. Skillnaden är att i ett statsförbund ingår suveräna stater. Vi kan fatta politiska beslut som har bäring också i den här frågan. Vad jag sedan sade om beslutsfattandet var att det inte är någon överraskning för någon som har följt EU-debatten det år Sverige har varit med och tiden innan att medlemsländerna har ett reellt inflytande på viktiga beslut. Men de gemensamma besluten fattas i rådet, och i det här fallet med kvalificerad majoritet. Jag ser inget särskilt dramatiskt i det som Peter Eriksson försöker att göra till ett ändrat ställningstagande från min sida. Det handlar hela tiden om ett politiskt samspel där Sverige är med andra länder i strävan mot gemensamma mål. Jag tror att det är den grundinställningen som skiljer Peter Eriksson och bl.a. mig.
Fru talman! Jag vet ärligt talat inte vilken inställning Axel Andersson har haft tidigare, så jag kan inte säga att han har framfört ett ändrat ställningstagande. Men här står han i alla fall som representant för majoriteten i riksdagen och säger att rådet har ett starkt inflytande i frågan om Sverige skall komma med i EMU:s tredje fas eller inte. Till syvende och sist är detta också ett politiskt beslut. Vi är överens i formfrågan, och det tycker jag är viktigt. Detta har ju varit ett litet sår sedan folkomröstningen om EU, och eftersom EMU-frågan lever i hög grad är det viktigt att vi är överens om hur läget ser ut juridiskt och sakligt. Vi skiljer oss åt mer än någonsin i själva sakfrågan. Axel framför en tydlig uppfattning om att vi bör gå med. Men samtidigt säger han att det är alldeles för tidigt att ta ställning innan Socialdemokraterna har tagit ställning. Det är den vanliga gången inom socialdemokratin. Innan den socialdemokratiska partiledningen eller kongressen har tagit ställning är det för tidigt för någon över huvud taget att ta ställning i en fråga. Eftersom det alltid dröjer väldigt länge blir debatterna fram till dess konstiga. Jag tycker att vi ihärdigt skall föra den här debatten, eftersom vi väl känner till vad EMU är och har lika god möjlighet att diskutera konsekvenserna av en gemensam monetär union i Västeuropa i dag som vi kommer att ha om ett år. Jag tror att den sida som menar att det är en fördel att stå kvar med en självständig valuta och en självständig riksbank har allt att vinna på att driva den debatten.
Fru talman! Ibland önskar jag att jag hade så färdiga och tydliga lösningar som Peter Eriksson och hans partivänner har på besvärliga, stora och viktiga politiska frågor med många konsekvenser för vårt land. Jag tycker kanske att det är litet väl lättvindigt att bestämma sig långt innan man vet hur det man skall bestämma om ser ut. Den politiska process som pågår ute i Europa i dag - inte minst i vårt land - kommer att få konsekvenser för hur EMU kommer att utformas den dag man fattar beslut. Till sist skall jag säga något om det här med att rådet skall bestämma. Det kan t.o.m. bli så att vi svenskar gärna vill gå med men att de inte tycker att vi är kvalificerade. Det finns alltså en möjlighet för Miljöpartiet att vi i den allra yttersta beslutstunden inte kommer med. Men där hoppas jag kunna medverka till att göra bl.a. Peter Eriksson besviken.

Fru talman! För att Sverige skall ha politisk frihet att självständigt avgöra EMU-frågan är det viktigt hur riksdagen ställer sig till den granskningsanmälan som vi nu behandlar. Det är ju här i riksdagen som det avgörs hur stort det politiska handlingsutrymmet är. Om reservationen från Vänstern och Miljöpartiet skulle bli riksdagens beslut, har vi alltså accepterat en juridisk tolkning av Maastrichtfördraget som innebär att ministerrådet beslutar om Sverige skall in i den tredje fasen av EMU, EU:s ekonomiska och monetära union. Vi har också gått med på att detta skall ske när vi uppfyller de s.k. konvergenskraven. Men ingenting tvingar oss att acceptera den tolkningen. Vi skall självfallet hålla fast vid den officiella inställningen att det är riksdagen som beslutar i EMU Centerpartiet tar ställning mot medlemskap i EMU. Vi vill behålla vår valuta och riksdagens bank, Riksbanken, som instrument för en självständig ekonomisk politik. Vi kommer alltså att rösta för utskottsmajoritetens skrivning, där man framhåller att Sveriges officiella inställning är att det är riksdagen som beslutar om EMU. Sedan återstår det för regeringen att visa att detta inte är lurendrejeri och tomma ord. Riksdagen måste självfallet ha rätt att säga nej till EMU, utan att regeringen har låst Sverige så att konsekvenserna blir bekymmersamma. För att försäkra oss om denna frihet bör vi inte åter knyta oss til EU:s växelkursmekanism, ERM. Det råder delade meningar bland EU-ländernas experter om det är nödvändigt att vara med i ERM under en viss tid före ett inträde i EMU 3. 23 maj att ett politiskt ställningstagande behövs om frågan om inträde i ERM skulle aktualiseras. Det är alltså ingenting som Riksbanken själv kan avgöra. Förra gången vi var knutna till det europeiska valutasamarbetet tog det en ände med förskräckelse. Spekulationerna mot kronan var så hårda att Riksbanken höjde räntan till 500 % för att söka övertyga om att vi lämnat vår devalveringsvana. Många sunda företag gick i konkurs och arbetslösheten började skena. Sedan kronan släpptes fri, som i flera EU-länder, och marknaden själv fick bestämma värdet har våra valutaproblem faktiskt upphört. Ingen kan anklaga oss för att på ett oschyst sätt öka vår konkurrenskraft genom devalvering. Enligt uppgift finns det länder, t.ex. Kanada, som levt med flytande valuta under lång tid utan nackdelar. Det är lämpligt att också Sverige gör det. I Frankrike och Tyskland demostrerar man och protesterar kraftfullt mot EU:s konvergenskrav, eftersom dessa tycks nödvändiggöra nedskärningar i den offentliga sektorn och medföra minska välfärd för alla och en skrämmande hög långtidsarbetslöshet. I Sverige enas vi om nödvändigheten av att statens ekonomi blir sund. Men enligt min mening uppnås detta bäst när vi utnyttjar vår ekonomiska frihet till att driva en politik som gynnar de värden en majoritet i Sverige prioriterar, nämligen jämlikhet mellan olika befolkningsgrupper, generell välfärd, full sysselsättning och god miljö. Inflationsekonomin har vi lämnat bakom oss. En sund statlig ekonomi med minskad statsskuld och budget i balans får vi när alla arbetar och får bra betalt för det, så att köpkraften hos de många människorna och skatteinkomsterna ökar, och när investeringar i landet blir intressantare än valutaspekulation. Omställningen till kretsloppssamhället blir en viktig tillväxtmotor i samhällsekonomin. Fru talman! Om vår frihet att välja EMU-väg skulle ifrågasättas av EU är stödet av en folkomröstning ofelbart. Om EU skulle tvinga oss till medlemskap i EMU mot folkets uttryckta vilja eller utsätta oss för ekonomiska repressalier om vi väljer att säga nej, har det visat sig att vi kommit med i en union som är värre än jag trott.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
Fru talman! Fru Hambraeus har åtminstone på den här punkten kanske missuppfattat vad vi sysslar med. Det är nämligen KU:s granskning av regeringens ämbetsutövning. Fru Hambraeus, som ju vanligtvis utmärks av en hög grad integritet, gör sig här skyldig till att låta taktiska hänsyn leda henne vid ställningstagandet i detta granskningsärende. I reservationen uttrycker vi klart att det finns politisk möjlighet i detta stycke. Men vi visar också klart - och har också tydligt visat under dagens debatt - att regeringarna faktiskt vilsefört opinionen, vilket är klandervärt. Konstitutionsutskottet borde ha haft mod att klandra dem. Detta är vad vi skall ta ställning till, inte några taktiska funderingar. Det var synd att det kommer ett sådant ställningstagande från fru Hambraeus i debattens allra sista skälvande minuter.
Fru talman! Nej, Kenneth Kvist, detta är sannerligen inga taktiska överväganden. Det vore fullkomligt livsfarligt om man som ni skriver i er reservation skulle binda Sverige vid att göra en juridisk tolkning som ingalunda är nödvändig. Visserligen har vissa experter tolkat det på det sättet, men det finns också andra som har tolkat det på ett annat sätt. I Tyskland t.ex. har man gjort andra bedömningar, utan att ha några skrivna undantag osv. Det är faktiskt riksdagen som skall bedöma hur stort det politiska handlingsutrymmet är. Om vi i riksdagen skulle säga att vi anser oss vara juridiskt bundna av detta har vi verkligen minskat vårt politiska handelsutrymme. Jag tycker att det är märkligt att Kenneth Kvist, som ändå är en oerhört skärpt och god representant i KU, inte förstår att ett bifall till Vänsterpartiets reservation skulle försvåra för Sverige att stanna utanför
Fru talman! Vi skall egentligen inte här bedöma konsekvenserna av huruvida en reservation blir antagen eller inte. Däremot skall vi bedöma om innehållet i den är korrekt. Har regeringen, eller regeringarna i detta fall, talat sanning eller inte? Enligt min mening har de överdrivit den svenska självständigheten. Sverige har inga undantag. Sverige är juridiskt bundet av de fördrag vi har undertecknat. Men det finns naturligtvis en politisk möjlighet att bryta mot de undertecknade fördragen, vilket också framhålls i reservationen. Det är inget märkligt i detta. Men faktum kvarstår: Det som KU har att granska, huruvida regeringarna har vilsefört svenska folket eller ej, är klarlagt. De har vilsefört folket, och det borde också vara KU:s mening. Det är beklagligt att fru Hambraeus i detta fall inte ser det.
Fru talman! Till sist vill jag bara säga att det viktiga som har skett är att konstitutionsutskottet har gjort en bedömning av hur bundet Sverige är. Konstitutionsutskottet har gjort bedömningen att den officiella svenska inställningen är att vi icke är bundna av att gå med i EMU. Jag tycker att det skulle ha funnits ett stort värde i om vi hade varit enhälliga. Det skulle ha varit bra. Men nu har två partier gjort en annan bedömning. Den viktiga bedömningen, som jag med glädje ansluter mig till, är att vi i Sverige har full frihet att välja om vi vill gå med i EMU:s tredje fas eller inte. Det är det enda som är väsentligt i sammanhanget. Propositioner ställdes först beträffande envar av de frågor som berördes i de reservationer som fogats till betänkandet och därefter i ett sammanhang på övriga upptagna frågor.

Herr talman! Det är snart 40 år sedan FN höll sin första havsrättskonferens. Det var 1958 i Genève, och då antogs fyra konventioner: konventionen om territorialhavet, konventionen om det fria havet, konventionen om fiske och bevarande av levande resurser i det fria havet och konventionen om kontinentalsockeln, dvs. havsbottnen som utgör en kontinents förlängning. Det är en konvention som reglerar utnyttjandet av naturtillgångarna. Detta är idéer som har stått sig under åren. Efter detta följde en rad havsrättskonferenser, men 1973 kom nästa betydande konferens. Den pågick sedan med möten varje år fram till 1982, då texten till en allomfattande havsrättskonvention antogs och öppnades för undertecknande. Då inrättades också den internationella myndigheten för havsbotten. Den som vill utnyttja havsbottnen för eget syfte måste söka tillstånd hos myndigheten. Regeringens proposition 140 gäller Sveriges ratificering av havsrättskonventionen från 1982. Det är ett imponerade dokument som omfattar jordens marina miljöer och havens utnyttjande. Konventionen omfattar också fartygs rättigheter såväl ute på fritt hav som i sund och skärgårdar. 45 artiklar handlar om skydd och bevarande av den marina miljön. Huvudansvaret för den marina miljön ligger hos kuststaten, sägs det i texten som är mycket tydligt när det gäller att binda samman ansvar och skyldigheter. Man är inte rädd för att gå in i detalj. Man säger bl.a. "att föroreningar inte får bekämpas på ett sätt som resulterar i att skadan eller riskerna förflyttar sig från ett område till ett annat, eller att föroreningen övergår från en skadlig typ till en annan". Havsrättskonventionen är ett unikt dokument genom att den täcker in såväl översikter som helheten och nödvändiga detaljer. När man läser ett dokument av det här slaget inser man hur väl FN behövs i världen. FN är ett forum där länder kan mötas, och därmed har FN också en röst som man lyssnar på. Och ifråga om insatser för vår globala miljö är det förmodligen den enda organisation som kan lyckas med en stor internationell konvention av den här digniteten. Men grundförutsättningarna för länderna är olika vad gäller anslutningen till konventionen. Det finns länder som har en svag miljölagstiftning och som när de ansluter sig måste skärpa sina lagar om förorening av den marina miljön. Sedan finns det länder såsom Sverige som har en strängare miljölagstiftning, där resultatet blir en lindring av straffen. För Sveriges del innebär konventionen en försämring. Vår syn på miljöbrott och det svenska rättsmedvetandet av i dag handlar snarare om ifall miljöbrott skall bestraffas hårdare än tvärtom. Det har i år, liksom under tidigare år, förekommit ett stort antal oljeutsläpp i Östersjön. Men vid föroreningsbrott/oljeutsläpp som begås av utländskt fartyg i svenska vatten får man inte längre döma till fängelsestraff utan enbart till böter. Detta har tre tunga negativa effekter. Straffet blir lindrigare, enbart dagsböter. Miljöpartiet anser att som en motvikt mot att fängelsestraff försvinner måste bötesbeloppet höjas. En märklig konsekvens av detta är också att miljöbrott som har begåtts av utländskt fartyg bestraffas mildare än om samma brott har begåtts av ett svenskt fartyg, dvs. att likartade gärningar straffas olika, beroende på om en svensk person eller en person av annan nationalitet begått brottet. Likheten inför lagen försvinner. Men den största negativa effekten är att man, i och med att fängelsestraff inte längre kan utdömas, inte får göra husrannsakan eller inspektion på ett fartyg som misstänks för ett oljeutsläpp. Redan med de lagar som vi har i dag har kustbevakning och polis haft svårigheter att skaffa hållbara bevis, eftersom ett misstänkt fartyg ofta befinner sig ganska långt ifrån den utsläppta oljefläcken. När utsläppet upptäcks kan man inte binda fartyget vid det. Man behöver t.ex. få möjlighet att ta prover på oljan för att få hållbara bevis, och det måste göras snabbt - inom bara ett par timmar. I propositionen framhåller man vattenföroreningsavgiften som ett medel att ingripa mot den som har orsakat ett oljespill eller utsläpp. I dag är avgiften knuten till basbeloppet och höjs med hänsyn till utsläppets omfattning och fartygets storlek. Sjöfartsverkets miljöchef t.ex. anser att beloppet fortfarande är alldeles för lågt och att vattenföroreningsavgiften måste vara så hög att den är verkligt kännbar för rederiet. Om det inträffar att ett rederi inte vill betala en föroreningsavgift utan överklagar, har man ännu små möjligheter att få syndaren fälld i domstol, eftersom bevisen ofta inte är tillräckliga. 1994 rapporterades Många svenska kuster har drabbats svårt av oljeskador. Sanering av stränderna orsakar stora utgifter för kommunerna. I förlängningen är det skattebetalarna som får stå för kalaset, eftersom kommunerna betalar en självrisk. Resten betalas av Räddningsverket, dvs. staten - skattebetalarna. Om man bor i en kustkommun, vilket jag gör, undgår man inte att bli engagerad i och upprörd över de skador på stränder, djur och havsmiljö som oljeutsläppen orsakar. Man förvånas också över hur många av dessa s.k. olyckshändelser som sker på natten, så att utsläppen upptäcks först i daggryningen, då inga båtar finns i direkt närhet. En liten kustkommuns kostnader för oljeskador kan uppgå till många hundra tusen på ett år. I en av kommunerna på Skånes sydkust, som jag känner väl, var 175 personer verksamma med saneringen under året. Då har jag inte räknat med de många frivilliga medhjälparna, som tog hand om så många fåglar de kunde. De tvättade dem och fick så småningom ut dem i havet igen. Kustbevakningen beräknade att ca 10 000 fåglar fanns döda i en del av det oljebälte som inte kom in till vår kust. Hur mycket av oljan som eventuellt sjönk till botten vet man inte. Men kostnaderna för utsläppet, inberäknat deponeringen av oljan, var 1 miljon. Det är pengar som kunde ha kommit skattebetalarna till godo på annat sätt. En rad nya förslag tas fram i justitieutskottets remissyttrande till havsrättskonventionen. De är alla bra och kommer förhoppningsvis till användning. Men om man talar med dem som är direkt inblandade i att försöka få fast dem som har orsakat utsläppen, dvs. kustbevakning, polis och åklagare, nämner de ofta just bristen på hållbara bevis som den största svårigheten. Utredningarna är svåra, och kraven på bevis är stora. Det behövs bättre praktiska möjligheter till övervakning också i mörker. Man måste kunna gå ombord och göra kontroller på misstänkta fartyg. Man måste också få hålla förhör och ta prover. Ett av de förslag som man hoppas skall minska utsläppen är de nya mottagningsanläggningarna som man planerar att bygga i hamnar runt Östersjön. De nämns redan i regeringens skrivelse Vår miljö från december 1995. Spillvatten med olja räknas i Sverige som miljöfarligt avfall. Det skickas nu under långa transporter från östkusten till Halmstad. Vissa av kommunerna får sedan tillbaka den avskilda oljan. Även i min hemkommun sker sådana transporter. De kostar 1,5 miljoner kronor om året. Med dessa anläggningar i kommunerna kommer inte räkningarna att bli så dyra. Men det viktiga är trots allt att förorenaren får sitt straff, för det lyckas denne för det mesta att undgå. När man talar med fackfolk, som arbetar med oljeföroreningar och saneringar, är det fyra krav som nästan alla talar om och är eniga om. Det ena viktiga kravet är möjligheten att eliminera anledningarna, vilket man kommer att kunna göra i och med omhändertagandet i hamnarna. Man vill höja vattenföroreningsavgiften. Man vill intensifiera utredningsarbetet och förundersökningarna. Man vill ha hjälp till polis och kustbevakning i möjligheten att säkerställa bevis, så att åklagarna har en chans att fälla miljöbrottslingarna. Det måste finnas möjligheter att gå ombord på misstänkta fartyg för att göra nödvändiga kontroller och undersökningar. "Jag är inte främmande för en lagändring", säger Skåne-Blekinges nye överåklagare, som tänker inrätta en specialkammare för behandling av miljömål från den 1 juli. Ett annat viktigt krav är att göra ett ändringsförslag till konventionen. Vi har en reservation som gäller höjning av bötesbeloppet för att kompensera att fängelsestraffet försvinner. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! På ett års tid har vi vid två tillfällen diskuterat betänkanden som berör detta ärende ur en aspekt. Det handlar just om oljeföroreningar i Östersjön. Det var i maj förra året och i februari i år som frågan var uppe i anslutning till frågan om den internationella oljeskadefonden. Riksdagen behandlade förslag, bl.a. från kristdemokraterna, på hur vi skall komma åt oljeutsläppen vad gäller både straffrätt och ersättningar från dem gör utsläppen. Nu är det dags igen. En del av betänkandet berör just denna fråga. Det sker, herr talman, mot bakgrund av en allt sämre situation på området. Den aktuella siffran för 1995 är 482 oljeutsläpp i Östersjön. Då räknar kustbevakningen med att man upptäcker kanske bara hälften av alla utsläpp. För tio år sedan handlade det om bara drygt tio utsläpp. Det har alltså skett en dramatisk ökning vad gäller miljöförstöringen i Östersjön. Dagens betänkande är i den här delen en felsignal, eftersom man faktiskt försämrar möjligheterna att komma åt miljömarodörerna. Det formella är ju riktigt, att vi skall anta havsrättskonventionen. Men det finns en reservation som pekar på att detta i någon mån skall kompenseras och att, som vi begär, regeringen skall återkomma med förslag som gör att man inte skickar ut denna felsignal som kan uppfattas som att vi som beslutsfattare inte ser vad som händer ute i verkligheten. Vi har sett denna dramatiska ökning och måste finna medel för att komma till rätta med detta. Detta är en liten del i ett batteri av åtgärder som krävs. I praktiken sänks nu alltså tröskeln för miljöbrott i detta avseende. Vår uppfattning är att Östersjön inte får bli någon sorts oljetråg som samlar alltmer olja, vilket ger förskräckande effekter på sjöfågel och miljö. Det gör att vi inte lyckas dämpa miljöförstöringen. En av anledningarna till vår reservation är att vi vill markera att bara för att havsrättskonventionen antas, accepterar vi inte en fortsatt nedsmutsning av Östersjön. Här har regeringen all anledning att agera och lägga fram nya förslag till åtgärder.

Herr talman! Jag tror inte att jag under mina elva år i riksdagen har varit med om att en konvention har skapat så stort intresse i denna kammare. Det skall väl i någon mån motionärerna ha tack för. Det är roligt att vi någon gång får diskutera en konvention. De brukar dras igenom i denna sal illa kvickt utan minsta kommentar. Så blir det inte denna gång, och det är bra. Som tidigare talare har lyft fram är det ett långt arbete som nu har lett fram till att vi här i dag får möjlighet att ratificera havsrättskonventionen. Den förhandlades fram i december 1982. Konventionen trädde i kraft i november 1994, då 60 stater hade ratificerat den. Det krånglade till sig med tillämpningen av del XI och drog ut på tiden. Ett avtal angående den delen trädde i kraft i juli 1994. Det gällde tillämpningsfrågor i djuphavsområdena. stater. Det säger nästan allt. Det är i stort sett all världens stater. Det är inte många som står utanför, kanske ett trettiotal. Sverige har varit mycket aktivt i detta arbete och drivit på för att få denna konvention till stånd. Detta är närmast att se som ett paket, med en konvention, ett avtal och följdlagstiftning. Konventionen i sig är ett heltäckande regelverk som omfattar hela havsmiljön. Efter det som har sagts av föregående debattörer kan det framstå som om konventionen i stort sett bara handlar om miljöfrågor. Det är en viktig del, som Bodil Francke Ohlsson nämnde. Men konventionen har sammanlagt 320 artiklar, 17 delar och 9 bilagor, så det handlar om mycket annat också. Det handlar om forskning, fiske, utvinning av olja och gas, trafikfrågor, för att bara nämna några frågor. Ett tvistlösningssystem tas upp i konventionen. Den syftar ju till att förstärka samarbetet mellan olika länder och att skapa en balans mellan kuststater och övriga länder. Inte minst är konventionen i sig ett viktigt säkerhetspolitiskt instrument. Det skall vi inte glömma. Regeringen har föreslagit att riksdagen skall godkänna, dvs. ratificera konventionen, godkänna tillämpningsavtalet med de tre förklaringar som regeringen har lämnat till konventionen om historiska sund, tvistlösningsmekanismen och EU-anpassningen samt en serie lagändringar till följd av att Sverige ratificerar konventionen. Ett tiotal olika lagar är berörda. Det har varit en stor process. Lagstiftningen har varit i Lagrådet och vänt och fått ett godkännande där. Utskottets majoritets uppfattning är att det är ett bra arbete som har gjorts i och med att vi nu äntligen, efter 20 år, får fram denna konvention. Därför tillstyrker utskottet att vi här i kammaren godkänner konventionen och avtalet och alla de föreslagna lagändringarna i propositionen och betänkandet. Samtidigt föreslår majoriteten att vi avstyrker den enda reservation som finns. Det första yrkandet i Miljöpartiets motion handlar om att åklagarnas kompetens anses bristfällig och att miljöbrotten prioriteras på ett otillfredsställande sätt. Vi i utskottet säger, efter att ha inhämtat sakkunskap bl.a. från justitieutskottet, att det har genomförts och genomförs flera olika utbildningsinsatser. Vi noterar också att denna fråga har diskuterats i samband med olika budgetbehandlingar. Den kommer självfallet att diskuteras när budgeten läggs fram nu i september. Det är inom ramen för budgeten som prioritering av bekämpning av miljöbrottsligheten sker. Vi har också pekat på möjligheten att ge sig in i själva miljöbalksarbetet och se efter vilka möjligheter som finns att förstärka insatserna på detta område. Med de motiven avstyrker vi Miljöpartiets första yrkande. Det andra yrkandet, som också föranlett reservationen, gäller de ekonomiska påföljderna för brott mot vattenföroreningslagen, dumpningslagen m.fl. lagar. De borde skärpas som en följd av att vi tillträder konventionen, menar Miljöpartiet. Att märka är att vi så sent som den 1 januari 1995 skärpte den särskilda vattenföroreningsavgiften, som tidigare talare har noterat. Till skillnad från de böter som kan utdömas bygger denna avgift på ett strikt ansvar. Man behöver alltså inte bevisa skuldbördan på samma sätt som man gör vid kriminalisering av dessa brott. Ett strikt ansvar gäller. Har utsläppet skett och det är klart att det är från ett givet fartyg, skall redaren ansvara för detta och åläggas en avgift. Den avgiften höjdes den 1 januari 1995. Dessutom inflationsskyddades avgiften genom att den kopplades till basbeloppet. Det har alltså redan där skett en kraftig skärpning. Vi tycker inte att tiden är mogen att redan nu föreslå ytterligare åtgärder. Jag vill dock inte avvisa att det i en framtid kan behövas. Vi får se hur utvecklingen blir. Med de skälen avstyrks yrkande 2 i motionen och därmed reservationen. I yrkandena 3 och 5 tas upp krav på ändringar i själva konventionen. Miljöpartiet vill att Sverige omedelbart skall begära ändringar i artiklarna 230 och 73, som begränsar den möjlighet vi har med nuvarande lagstiftning att använda fängelsestraff. Vi tycker inte att det är realistiskt att omedelbart påbörja en omförhandling av konventionen. Det har vi också fått en viss förståelse för från Miljöpartiets sida. Nu måste vi arbeta ett tag med konventionen. Sedan skall Sverige naturligtvis, om det visar sig att den inte fungerar bra, ta upp en diskussion om en ändring, så att vi kan få tillgång till fängelsestraff. Man kan i och för sig också göra reflexionen att det inte är alldeles självklart att fängelsestraff är så mycket effektivare än bötesstraff och vattenföroreningsavgift tillsammans. Ekonomiska påföljder för utländska redare kan vara väl så effektivt. Det tål i alla fall att diskuteras. Mot den bakgrunden har vi avstyrkt Miljöpartiets yrkanden 3 och 5. Yrkande 4 i Miljöpartiets motion innebär att Sverige skulle verka för en strängare syn på föroreningar i den marina miljön. Utskottet har besvarat det yrkandet. Vi tycker att det är precis vad Sverige har gjort hela tiden. Det måste dock erkännas att vi inte har lyckats så väl som vi kanske skulle önska när det gäller havsrättskonventionen. I en mängd olika sammanhang verkar Sverige i den riktningen när det gäller internationell lagstiftning. Det sägs att konventionen innebär en försämring. Det tål att diskutera, om vi ser till alternativet. Alternativet är egentligen att vi ställer oss utanför konventionen, att vi i dag beslutar att inte ratificera den. Det skulle innebära att vi ställer oss vid sidan av den möjlighet till samarbete som konventionen öppnar för. Skulle det innebära en förstärkning, om vi bara ser till miljöområdet? Knappast. Själva tillträdet till konventionen ger arbetsmöjligheter på den internationella arenan när det gäller bekämpning av brott av detta slag och det är värdefullt i sig, även om det innebär en viss försämring i den meningen att fängelsestraffet blir till böter för utländska fartyg. Vi måste alltså se till helheten. Gör vi det, skulle jag vilja hävda att detta inte är någon försämring. Ser vi bara till frågan om fängelsestraffet som blir ett bötesstraff kan man diskutera om det är en försämring eller inte. Men låt gå för att vi kan se det som en försämring. Hur stor den är tål dock att diskuteras med tanke på hur viktig den ekonomiska påföljden är. Bodil Francke Ohlsson har lyft fram en del problem i samband med tillträdet av konventionen. Justitieutskottet har pekat på möjligheterna, och Göran Magnusson kommer senare i debatten också att knyta an till olika lösningar. När det gäller att den svenska domsrätten inte skulle gälla i den ekonomiska zonen i samband med oljeutsläpp, pekar justitieutskottet på möjligheten att göra samma ändring i vattenföroreningslagen som vi har i dumpningslagen, dvs. att tillföra en bestämmelse som gör att svensk domsrätt kan gälla där. Det här har inte blivit något tillkännagivande på grund av osäkerheten omkring de problem som är förknippade med detta. Men skrivningen i utskottets betänkande är så stark att regeringen måste titta på det. Den andra frågan gäller huruvida bötesstraffet innebär att man inte kan borda ett fartyg. Men vi har ju vattenföroreningsavgiften som innebär att man får inspektera fartyg - även om det också där i och för sig finns vissa försämringar i konventionen. Denna inspektion ger möjlighet att med egna ögon se och belägga de brott som begås. Jag kan inte se att detta skulle innebära att man inte får de bevis man behöver i en rättegång för att också utdöma bötesstraffet. Jag tror att Miljöpartiet skjuter över målet i denna kritik. Den blir juridisk/teknisk men kanske inte särskilt praktisk. Slutligen har vi också föreslagit ett tillkännagivande. Detta tillkännagivande tar upp effektiviseringen av lagstiftningen, behovet av att vi verkligen skall kunna beivra brotten, behovet av att vi skall kunna driva in de avgifter som krävs osv. Inom ramen för detta tillkännagivande ser jag, såsom det är skrivet i utskottet, alla möjligheter att vi från riksdagen i vårt beslut har ställt krav på vår regering att den nu skall titta på dessa frågor. Det får inte finnas några hål som kan innebära att vi inte kan beivra brotten. Det bör tillkännagivandet och utskottstexterna vara en garanti för. Med de orden vill jag återigen säga att vi från utskottsmajoritetens sida tillstyrker regeringens alla förslag - det är fråga om många olika förslag - och att vi avstyrker Miljöpartiets reservation.
Herr talman! Berndt Ekholm säger att alternativet i dag är att ställa sig utanför konventionen. Men det är inte det debatten handlar om. Detta är faktiskt en reservation som är byggd på ett synsätt enligt vilket regeringen på något sätt måste kompensera den del i konventionen som faktiskt innebär en försämring av möjligheterna till sanktioner mot oljemarodörer, mot miljömarodörer. Bakgrunden till mitt inlägg är att riksdagen faktiskt under ett års tid vid två tillfällen har behandlat frågor som berör detta område, alltså oljeutsläpp. Man har avvisat de förslag som då lagts fram, och man hänvisar till att regeringen driver denna fråga ändå - utan att vi har fått några konkreta förslag på bordet. Det är bra att utskottet i och för sig har ett tillkännagivande. Man går faktiskt litet tuffare fram jämfört med tidigare. Men detta motsäger inte möjligheten att stödja reservationen. Berndt Ekholm säger att tiden inte är mogen för ytterligare åtgärder. Jag tror, herr talman, inte att det är många som vill hålla med Berndt Ekholm om detta. Man ser ju en dramatisk ökning av oljeutsläppen som faktiskt leder till just det jag sade; Östersjön blir en form av oljetråg. Det är detta vi med alla medel måste bekämpa, och det här är en liten del av det resonemanget. Så jag tycker nog, herr talman, att motiven bakom reservationen kvarstår. Därför står jag fast vid att yrka bifall till denna.
Herr talman! Ja, era motiv står säkert kvar. Men det hindrar inte att man kan argumentera mot dem. Enligt Dan Ericsson sade jag att alternativet vore att ställa sig utanför konventionen. Men det var inte med anledning av reservation 2 som jag sade det, utan det var med anledning av helheten. Vad har vi för alternativ när det gäller artiklarna osv.? När det gäller reservationen pekade jag redan i mitt anförande på att vattenföroreningsavgiften har skärpts och att den har inflationsskyddats. Det är kanske rimligt att nu låta konventionen verka en tid innan man talar om skärpta straff, något som man är ute efter i reservationen. Till detta kan, när jag talar om ytterligare åtgärder, sägas att det ju finns många ytterligare åtgärder. En sådan är detta med oljehamnarna. Det är en väldigt bra idé, om den nu också förverkligas, för att få en bättre situation utefter kusterna. Havsrättskonventionen i sig kommer att skapa ett tryck mot redarna. Var de än har sina fartyg skall de, om det här fungerar, vara jagade så att de sköter sig. Det kommer i sig att leda till att vi får bättre fartyg. Det är i alla fall syftet med konventionen, och det bör leda till detta. Då får man mindre problem också i Sedan har vi också pekat på att Miljöbalksutredningen kan studera dessa frågor. Med det tycker jag att vi i allt väsentligt uppfyller det som reservationen är ute efter. Det är bara det att ni vill göra en markering här. Det är era motiv.
Herr talman! Nu säger Berndt Ekholm att konventionen måste få tid att verka. Men, herr talman, vi har faktiskt inte tid att vänta ytterligare ett antal år innan man kommer åt detta. Jag gav tidigare en siffra på antalet oljeutsläpp upptäckta under 1995. Det var 482. 1994 var det 415. Om vi går tio år bakåt i tiden var det bara tio. Vi kan alltså se att det har varit en mycket dramatisk ökning av oljeutsläppen. Det är därför vi inte har tid att vänta. Vi måste ta till alla medel som finns för att få stopp på det här. I och för sig, herr talman, är jag tacksam för stödet från Berndt Ekholm när det gäller att satsa på oljeavfallshamnarna, och på hanteringen av detta. Det är samma förslag som vi har fört fram tidigare i denna diskussion, men som har avvisats. När man sedan, herr talman, börjar hänvisa till Miljöbalksutredningen, så blir jag riktigt bekymrad. Det är ju något som regeringen verkligen har dragit i långbänk. Den utredningen har nu jobbat i många år. Jag satt själv med i den ett tag. Vi lade fram en proposition under den förra mandatperioden, men Socialdemokraterna drog tillbaka den. Sedan har man dragit detta i långbänk. Hänvisar man till miljöbalken i den här frågan, då är vi illa ute, herr talman!
Herr talman! Det är väl inte tid för att diskutera miljöbalken nu, men det var väl inget mästerverk precis som den borgerliga regeringen åstadkom. Det är skälet till att s-regeringen har givit utredningen så mycket tid. Det arbete som den borgerliga regeringen åstadkom var så dåligt att vi tvingades gå till grunden på det här sättet. Men jag tycker att detta i huvudsak ändå har väldigt litet med det vi debatterar här i dag att göra. Vi har ett tillkännagivande. Det är brett. Det rymmer väldigt mycket. Det finns stora möjligheter att ta tag också i det som reservationen tar upp. Det är inte tid att vänta - nej, just därför! Glöm inte att havsrättskonventionen i sig, satt i funktion från den 1 juli 1996, innebär ett kraftigt ökat tryck. Man kan ju inte bara fastna i en fokusering vid straffpåföljden och vattenföroreningsavgiftens storlek. Man måste också se till vad kustbevakningen kan göra. Det är bra att de har effektiviserat sina insatser. När vi i princip använder polisiär förmåga i samhället i stort, är det för att avskräcka, inte för att i varje läge kunna utdöma ett straff. Samma sak gäller här också. Överbetona inte vikten av straffet! Jag tror att det är oerhört mycket viktigare att hela det internationella samfundet i ett samarbete enas kring denna konvention och driver det här gemensamt. Det kommer att få mycket större genomslag än reservationens krav på ökade straff i Sverige.
Herr talman! Berndt Ekholm sade att ekonomiska påföljder är viktiga. Det som är viktigt när man höjer bötesstraffet är just att det skall vara avskräckande. Vattenföroreningsavgiften skall också vara avskräckande. Då kan man, tycker jag, inte ha kvar de gamla böterna som är på högst 150 000 - högst alltså. Man dömer till dagsböter á 1 000 kronor. Man kan titta på hur andra länder ser på detta. Jag har fått uppgifter från USA och Australien. I dessa länder är det så att om fartyget inte självt omedelbart anmäler ett utsläpp åläggs det att betala en grundavgift på 250 000 kr. Det kan jämföras med det ursprungliga beloppet för vattenföroreningsavgiften som är ett basbelopp. Det är alltså en mycket stor skillnad. Dessa 250 000 kr gör ju att fartyget omedelbart anmäler utsläppet. Sedan får man dessutom betala saneringskostnaderna. Då vill man ju inte dessutom ha denna stora utgift. Det är alltså två skilda saker. När det gäller vattenföroreningsavgifter blir man inte fälld för något brott förrän avgiften överklagas. Från början var straffet både bot och fängelse. Nu är det bara bot som gäller. Jag tycker därför att det är givet att man höjer boten för att kompensera att fängelsestraffet har tagits bort just för att straffet skall vara avskräckande. Det har inte talats om att stå utanför. Tiden är knapp. Det går inte att vänta med detta.
Herr talman! När det gäller det sista som Bodil Francke Ohlsson tog upp, att stå utanför, så har ju Miljöpartiet i sin motion krävt ändringar i dessa paragrafer. Jag tror säkert att man i Miljöpartiet med tanke på det enorma arbete som man har all förtjänst av att ha lagt ned på att granska den här konventionen också är väl förtrogen med att möjligheterna att omedelbart förhandla om den konventionen är utomordentligt små. I den meningen blir, som jag ser det, ett alternativ att stå utanför. Det är ju inte realistiskt. Det vore inte ens bra på något sätt. Beträffande den avskräckande effekten är det naturligtvis på det sättet att ju högre böter som kan utdömas och ju högre vattenföroreningsavgifterna är, desto bättre är det. Men man får alltid göra en avvägning hur långt man skall gå och när man skall göra det. Och låt oss inte glömma att havsrättskonventionen i sig är den stora saken. Alla stater som biträder den kan bekämpa de marodörer som det många gånger är fråga om. Det är på det sättet som vi gör den stora insatsen. Sedan får vi återkomma om vi behöver höja vattenföroreningsavgiften ytterligare. Den höjdes i januari 1995. Nu följer den automatiskt inflationen. Men vi skulle vilja gå ännu hårdare fram. Vi får också återkomma om vi behöver höja bötesstraffen ännu mer. Vi har ju även diskuterat fängelsestraffet. Men vi får ta upp även det i ett senare läge. Att göra det just nu tror jag inte vore en riktig åtgärd. Det är också därför som vi yrkar avslag på reservationen.
Herr talman! När vi diskuterade detta i utskottet fick jag motargumentet att detta är en paketlösning. Det är alldeles riktigt. Jag fick också höra att man har revisionsmöten var tionde år, och man kan naturligtvis ta upp detta och få en ändring om tio år. Men man kan ta itu med detta betydligt tidigare. Man kan börja och utarbeta förslag till ändringar efter ett år. Helt omöjligt är det alltså inte att ändra detta. Om det sedan skall finnas fängelsestraff eller inte får man tänka igenom när man har sett om de lagar som vi nu har verkligen räcker till. Jag menar att de inte räcker till i och med att samtliga fackmän på området menar att snabba tillslag och möjlighet att gå ombord måste finnas. Dessutom talar kustbevakningen och vår överåklagare i Skåne om att man måste förbättra denna övervakning och att det måste finnas möjligheter att övervaka med flyg, radar eller satellit, inte minst i mörker, på ett helt annat sätt om man skall kunna ta fast de fartyg som så cyniskt på nätterna gör sina oljeutsläpp. Och man kan vara säker på att det är ganska medvetet gjort för att spara pengar.
Herr talman! Det senaste som Bodil Francke Ohlsson tog upp tycker jag är bra. Att förbättra övervakningen är ju precis det som tillkännagivandet går ut på. Att det skall vara möjligt att gå ombord på fartygen förutsätter vi att lagstiftningen kommer att medge och att regeringen ser till att det blir på det sättet, annars är den ju fullständigt verkningslös. Jag tror att det var en åklagare i Stockholm som skall flytta ned till Skåne vars insatser för att vidta kraftfullare åtgärder är mycket bra. Det är bara att önska honom lycka till och hoppas att det skall fungera. Det som kustbevakningen har gjort och som även andra myndigheter har varit inkopplade på är utmärkta insatser, och de skall ha allt stöd.

Herr talman! Det är en stor framgång för svenska förhandlare och för internationella miljöorganisationer att arbetet med havsrättskonventionen nu har avslutats och att Sverige nu kan ratificera den och gå vidare och tillämpa konventionen. Vänsterpartiet stöder det som utskottsmajoriteten har framfört, nämligen att det väsentliga i dag är att fatta beslut om att ratificera havsrättskonventionen och att i dag inte gå in med olika ändringsförslag. Berndt Ekholm har här på ett förtjänstfullt sätt redogjort för dessa ställningstaganden, och jag ställer mig från Vänsterpartiets sida helt bakom detta. Bodil Francke Ohlsson och Miljöpartiet har tillsammans med kds tagit upp en del invändningar och anfört hur man redan nu bör föreslå förändringar och hur man skall gå vidare med den svenska lagstiftningen när det gäller miljöbrott. Det ligger väldigt mycket i det som finns med i reservationen och det som Miljöpartiet har tagit upp i sin motion. Men jag menar att argumentet ändå överväger, nämligen att man bör ratificera konventionen i befintligt skick, att fördelarna överväger. Jag menar också att utskottsmajoriteten på ett mycket tydligt sätt har markerat att de synpunkter som finns i justitieutskottets uttalande och i övrigt kommer regeringen till känna och att man skall beakta de frågeställningar och de problem som har lyfts fram. Jag utgår från att man från regeringens sida kommer att se till att så blir fallet. Jag skall inte orda mer om själva konventionen, men jag vill citera en dikt som en person som heter Claes Andersson har skrivit. Han är ordförande för Vänsterförbundet i Finland och Finlands kulturminister. Han har funderat på havsfrågorna. Dikten är hämtad från en diktbok från 1993 som heter Dikter från havets botten. "Ingenstans är friden större än på havets botten. Man längtar aldrig bort från havets botten. Ingen plats går upp mot havets botten. Den som påstår något annat har aldrig varit på havets botten. Krig har aldrig förekommit på havets botten. Ingen har förblött på ärans fält på havets botten. Aldrig var ljuset så milt som på havets botten. Döden aldrig så mild som på havets botten. Kärleken känner inga gränser på havets botten. Ingen avund, ingen bitterhet, inget kvävande hat på havets botten. Himmel och hav uppgår i varandra likt älskande på havets botten. En kväll som denna sitter Grigorij Sokolov och spelar Schubert på havets botten. Inga telefoner, ingen som inte orkar svara på havets botten. Barndomen är som en dröm på havets botten. Vore det inte för ryktet om annalkande flodhästar på havets botten. Men också det är runt och mjukt som det är på havets botten. Bodde jag inte här skulle jag ge mitt liv för att få se havets botten. Har man en gång varit här har man verkligen varit på havets botten." Herr talman! Claes Andersson kanske inte har studerat havsrättskonventionen. Men jag tycker att hans dikt kan tillföra något när vi går vidare i arbetet med just havsrättskonventionen.
Herr talman! Det var en fin dikt, men den gav mig anledning att begära replik. Dikten handlade om havets botten. Problemet är att vi snart inte har kvar denna botten. Det finns snart inte något liv där. Det behövs en anständig miljö på denna botten. Vår reservation skulle på ett sätt visa att vi inte skickar ut signalen att vi nu mildrar straffet för brott mot denna havets botten. Om kammaren bifaller denna reservation kompenserar vi ändå detta, dvs. att detta inte är riksdagens mening, genom att vi är tydliga och säger att det måste till en kompensation när det gäller de ekonomiska påföljderna vid den här typen av brott. När det gäller alla andra saker som också måste tas upp tycker jag att det i dag kommer en felaktig signal - och detta i en situation där just de utsläpp ökar som fördärvar havets botten.
Herr talman! Jag är helt klar över alla hoten mot havets botten. Jag menar dock att vi genom det som majoriteten i utskottet har framhållit - att önskemålet är att regeringen tar till sig det som står i justitieutskottets yttrande och det som framförts på olika sätt - visar att vi tar miljöhoten på allvar. Det är en förpliktelse för regeringen. Man kan inte komma ifrån det som faktiskt är en beställning av riksdagen. För Vänsterpartiets del är jag inte beredd att i dag tala om exakt hur den här lagstiftningen skall förändras.
Herr talman! I fråga om oljetransporterna vill jag bara påminna om att oljan av ekonomiska skäl blir allt sämre och tjockare. När oljan klumpar sig flyter den inte på samma sätt som för några år sedan. I stället sjunker den till havets botten, med de konsekvenser som det får - döda bottnar, yngelplatser som försvinner osv.

Herr talman! Följden av att riksdagen antar havsrättskonventionen är, tyvärr, att det blir svårare att döma personer som ansvariga för oljeutsläpp. Det som har varit väldigt svårt blir nu omöjligt. Det talas om straff, men det skall ju inte vara så stränga straff när det gäller miljöbrott. I stället skall avgifter tas ut. Man skall kanske se på dessa brott på ett mildare sätt. Jag kan inte förstå det synsättet. Just miljöbrotten anser jag vara oerhört allvarliga. Naturen har ingen talan - den har ingen röst. Det har inte heller djuren eller livet i havet. Men någon måste företräda naturen och tala om att sådant här skall betraktas som mycket allvarligt. I det avseendet försöker vi i Miljöpartiet vara en röst för naturen. Miljöpartiet är det enda partiet i riksdagen som har uppmärksammat problemet. Vi har motionerat om det. Någonting som är positivt är väl att det finns företrädare för andra partier som också har tagit detta på allvar och som försöker göra något. Jag är ändå inte riktigt nöjd. Det talas här om att vi kan agera på andra sätt och att det finns möjligheter. Jag tycker att vi verkligen skall ta itu med detta på en gång. För vissa av de stater som har undertecknat havsrättskonventionen blir det en förbättring, men för svensk del måste konsekvenserna av en ratificering av konventionen från miljösynpunkt ses som ett steg tillbaka. Som kustbevakningen under remissbehandlingen av ärendet anfört speglar konventionen, som nu funnits i ett antal år, på flera punkter ett föråldrat synsätt inom miljövården som inte överensstämmer med nu gällande synsätt. Sverige har ju under senare tid gjort stora ansträngningar i det internationella arbetet när det gäller att införa skärpta regler vid förorening av miljön. Häromåret införde vi ju en ekonomisk zon. Då var ett av de bärande motiven just att värna om den marina miljön. Det här med zoner i havet är litet invecklat. Det allra närmaste vattnet utmed våra kuster kallas för inre vatten. Utanför kommer territorialhavet, som sträcker sig 12 nautiska mil utåt. 1 nautisk mil är 1 852 meter, så det är inte fråga om en särskilt lång sträcka. Utanför territorialvattnet kommer den ekonomiska zonen. Det är där som oljeutsläppen sker. Beslutet om att införa nämnda ekonomiska zon ansågs ge bättre möjligheter att ingripa mot olika former av föroreningar i vårt närområde, och tillämpningsområdet för viss miljölagstiftning, som tidigare bara gällt inom sjöterritoriet, sträcktes därför ut i zonen. Att mot den bakgrunden nu helt frånhända sig den svenska domrätten över t.ex. oljeutsläpp från utländska fartyg i den svenska ekonomiska zonen är alltså något som är helt obegripligt. Det är ju vad som händer i och med denna proposition. Justitieutskottet har inte hand om alla lagar. Just de lagar som också är aktuella här är dumpningslagen och vattenföroreningslagen. Dessa lagar hör emellertid hemma på miljösidan. Att det är så splittrat utgör ett dilemma när det gäller miljöbrott. Nu kom denna viktiga fråga upp i utrikesutskottet, som kanske inte ens hade tänkt på att den fanns där - som Berndt Ekholm sade. Det är alltså tur att vi upptäckte den. Därefter kommer den till justitieutskottet, som bara har hand om en liten del. Den delen är dock ganska väsentlig, eftersom det gäller domstolsväsendet samt polis och åklagare. De måste ju också vara involverade i detta arbete. Vidare har vi Miljödepartementet, men egentligen hör miljöfrågorna hemma i jordbruksutskottet. Ni märker hur omöjligt det är att fånga upp dessa saker på rätt sätt. Det behövs alltså en samordning här. Jag hoppas att Miljöbalksutredningen kan justera de värsta felen och samla lagarna i sig i ett. Som framkommit här skall Miljöbalksutredningen också ta itu med det nu aktuella problemet, men jag har talat med våra företrädare i utredningen. De säger att det är en omöjlighet. De är nu inne i slutspurten och har inte fått förlängd tid, något som de egentligen skulle ha velat ha. Därför blir väl detta inte aktuellt den här gången heller. Justitieutskottet har ett särskilt yttrande som alla ledamöter i utskottet ställt sig bakom. Detta är mycket glädjande och positivt. Man tar upp saker som regeringen genast måste göra. Det gäller att ingripande med straffrättsliga medel alltjämt skall kvarstå, så att man kan justera andra lagar. Vidare gäller det att effektivisera det rättsliga förfarandet inom berörda myndigheter för att få fram fler fall till åtal. Även indrivningsförfarandet inbegrips här. Berndt Ekholm, liksom regeringen, säger att det när det gäller vattenföroreningsavgiften kommer att bli en kompensation. Vattenföroreningsavgiften har dock fungerat. Det gjorde den ända tills man nyligen höjde beloppet. Det har, tyvärr, visat sig att rederierna i och med höjningen av avgiften i stället regelmässigt överklagar kustbevakningens beslut i tingsrätten. Då uppkommer problemet med de beviskrav som gäller för olika miljöbrott. Bevisen är så svåra att få igenom i en domstol att det slutar med att förorenarna går fria. Vattenföroreningsavgiften har alltså inte kunnat vara det verktyg som man skulle önska. Till syvende och sist kommer straffen in i bilden. Vad gör man med människor som inte rättar sig efter lagar, som inte betalar de avgifter som de skall betala? Då har vi endast straff att ta till. Kustbevakningen säger i dag att man måste se utsläppet för att kunna ingripa. Det kan inte vara vettigt. De här fartygen smyger ju, som sagt, fram på nätter då det är dimma. Andra chanser att säkra bevis finns det inte. Det är där som den verkliga huvudknuten finns. Regeringen måste genast, menar jag, tillsätta en liten utredning som får i uppgift att ta reda på allt som är svårt. Speciellt gäller det detta med att säkra hållbara bevis, så att de leder till åtal eller ekonomiska sanktioner. Myndigheterna måste få hjälp med att på ett effektivt sätt ställa de personer till svars som är ansvariga för oljeutsläppen. Det skall ske på ett så avskräckande sätt - det är alltså här som straffen kommer in i bilden - att det inte blir så lätt som det i dag är att göra utsläpp. Det räcker inte med att erbjuda mottagningsanläggningar i hamnarna. Rederierna kalkylerar i tid. Det skall gå fort och det får inte heller orsaka dem besvär. Därför tror jag inte att det går enbart med sådana här anläggningar, utan det måste ske med rättsliga medel. Avslutningsvis vill jag tacka justitieutskottet i sin helhet för att det har stött Miljöpartiets ansträngningar i skarpa uttalanden. Det är upp till regeringen att nu visa att man följer dessa uttalanden, att man gärna går längre och tillsätter personer som kan ta ett samlat grepp på problemet. Vi kan inte längre se dessa utsläpp fortsätta i den takt som de har förekommit. Det måste till synnerligen effektiva medel. I och med havsrättskonventionen, som har gått ett steg tillbaka, måste det bli oerhörda skärpningar. Jag hoppas att fler partier stöder vår reservation.
Herr talman! Jag beklagar att jag måste korrigera Kia Andreassons historieskrivning något. Det är sant som Kia Andreasson säger att detta är ett exempel på en fråga som berör många utskott. Det kan vara jordbruksutskottet, lagutskottet, justitieutskottet och nu utrikesutskottet. Det är inte bra. Men det är faktiskt Kia Andreasson och Miljöpartiet som är ansvariga för att vi fortfarande har en mycket splittrad lagstiftning på detta område. Det var Miljöpartiet och Socialdemokraterna som förhindrade behandlingen av en samlad miljöbalk. Vi vet inte ens om vi kommer att få ett förslag till en miljöbalk att behandla under den här mandatperioden. När Kia Andreasson säger att Miljöpartiet som enda parti har tagit detta på allvar kanske jag tycker att det är att gå litet långt. Jag tycker faktiskt att justitieutskottet och utrikesutskottet i samband med tillkännagivandet tog det här på allvar. Däremot kan jag säga att jag tycker att vi kristdemokrater stod mycket ensamma i de här frågeställningarna, både i maj förra året och i februari i år då vi behandlade frågor av liknande karaktär.
Herr talman! Nu gäller det inte så mycket problemställningen med själva oljeutsläppen, Dan Ericsson. Miljöbalken var inte så bra som vi ville att den skulle vara. Det var därför, inte för att vi ville hindra en miljöbalk. Det var för att förbättra den. Även rättsexperter på detta område säger att den var bedrövlig. Det måste till en omarbetning. Det var därför. Vad var det mer Dan Ericsson sade? Att vi skall kivas om vem som är bäst på detta vill jag inte. Jag tackade också justitieutskottet och andra för att de hade stött våra ansträngningar för att komma till rätta med problemen. Men det var ändock bara vi som hade en motion i ämnet. Det kan väl inte Dan Ericsson bestrida.

Herr talman! De allt fler oljeutsläppen från fartyg i Östersjön är upprörande. Att så få lagförs för de här upprörande utsläppen är också mycket irriterande. Därför är det bra att riksdagen ställer sig bakom socialdemokraternas förslag i justitieutskottet om ett tillkännagivande till regeringen om att det snarast behöver vidtas åtgärder för att effektivisera det rättsliga förfarandet när det gäller att beivra oljeutsläppen i bl.a. Östersjön. Kustbevakningens höga ambitionsnivå på det här området är mycket viktig, men det behövs också ökad samverkan mellan olika myndigheter. Därför är det angeläget med tillkännagivandet, som innebär en ordentlig genomgång av problemet från regeringens sida. Regeringen får sedan bedöma vilka ytterligare åtgärder som är nödvändiga för att man skall komma till rätta med förstöringen av den marina miljön. Den debatt som vi har haft i justitieutskottet och som nu har förts också här i kammaren med anledning av havsrättskonventionen tycker jag har varit alldeles utomordentligt bra. Jag tycker också att det är angeläget att säga att Miljöpartiet i anslutning till propositionen om havsrättskonventionen har utfört ett förtjänstfullt arbete och pekat på en rad problem som det här förslaget faktiskt innebär, framför allt för den svenska bekämpningen av oljeutsläppen i Östersjön. Emellertid får man när man hör Miljöpartiets företrädare tala om alla problem som har uppstått ibland intrycket att de agerar så att det bästa blir det godas fiende. Man kan alltså inte genomföra det goda som havsrättskonventionen innebär, exempelvis det goda att alla stater runt Östersjön kan ansluta sig till samma konvention. Nu vet jag inte om de kommer att göra det, men den möjligheten finns. Det är mycket bra och en förbättring i många avseenden. Men Miljöpartiet kräver det bästa, och därmed får man ett intryck av att de faktiskt inte är beredda att anta havsrättskonventionen heller. Jag tycker att det är viktigt att i det här sammanhanget slå fast, att även om vi inte kan döma till fängelse i fortsättningen skall miljöbrott ha ett högt straffvärde. Det finns ingen anledning att principiellt säga att vi skall ersätta straffen med avgifter. Jag tror att båda sakerna behövs. Men när man lyssnar på diskussionen finner man att det är en väldig fokusering på själva fängelsestraffet, just att sätta skepparen, redaren eller vem det kan vara i fängelse. Jag tycker att det väsentliga i det här sammanhanget är att man skall öka upptäcktsrisken, öka möjligheterna att faktiskt lagföra dem som förorenar i Östersjön med bl.a. oljeutsläpp. Det är det som tillkännagivandet tar sikte på, nämligen att regeringen skall gå igenom vilka förändringar som behövs. Jag tycker också att det är värt att notera att man säger att det har varit över 400 utsläpp i Östersjön, varav ett enda utsläpp har blivit föremål för lagföring. Det är så att säga inte bristen på straff som är problemet i sammanhanget. Det är att man måste öka upptäcktsrisken som är det absolut väsentliga. Dessutom kom man på Visbykonferensen, som ägde rum för en knapp månad sedan, överens om att försöka klara de olagliga oljeutsläppen i Östersjön, som det är formulerat. Det är en annan sida av saken. Vi har koncentrerat oss väldigt mycket på straff och avskräckande aktiviteter, men oljemottagningsanläggningar där det faktiskt i någon mening måste vara gratis att få lämna överbliven olja och andra föroreningar som finns kan naturligtvis vara det allra väsentligaste. Det är det som kan leda till att vi kommer till rätta med miljöförstöringen genom de olika utsläppen. Även om det sker vissa förändringar i förutsättningarna för bekämpningen av oljeutsläppen i och med att vi antar havsrättskonventionen måste summeringen vara att den i sig är en förbättring sett ur världssamfundets synpunkt. Vi har möjligheter också i Sverige att på olika sätt vidta åtgärder som innebär att vi kan komma till rätta med det faktiska problemet med omfattande och ökande oljeutsläpp i Östersjön. Tack!
Herr talman! Det är inte fängelsestraffet i sig, Göran Magnusson, utan det som följer med ett fängelsestraff, t.ex. att kunna göra husrannsakan. Hur det blir med det har vi väl inte klarlagt riktigt ännu ur juridisk synpunkt. Det är mycket viktigt att lagarna och påbuden är klara när det sedan händer någonting, annars blir det luddigt och då står både polis och andra myndigheter handfallna och vet inte hur de skall agera. I det fallet måste det vara kristallklart så att de vet hur de skall göra. Det är det första. Det andra är hur allvarligt vi ser på hur olika företeelser bedöms. Fängelsestraffet betyder enligt den bedömning vi har gjort i vårt samhälle att det är väldigt allvarligt. Det är också en aspekt i detta sammanhang. Sedan har vi inte sagt att vi skall avstyrka Havsrättskonventionen i sin helhet, utan vi har påpekat vilka problem som kan komma i fråga och att vi måste göra om andra lagar så att denna försämring inte kommer till stånd. Det är det vi vill.
Herr talman! Jag vill bara understryka att det är positivt med den enighet som vi har nått i justitieutskottet och som också finns i utrikesutskottet, som ju är huvudutskott i det här sammanhanget, kring det tillkännagivande där regeringen skall gå igenom vilka effektiviseringsåtgärder som skall kunna vidtas i det rättsliga förfarandet för att man skall kunna komma till rätta med oljeutsläppen. Här har Miljöpartiet, som jag sade tidigare, utfört ett bra arbete. Alldeles i den sista skälvande minuten klev uppenbarligen också kds på vagnen, men det är Miljöpartiet som har utfört arbetet. Det är glädjande att kammaren kan bli enig om det här uttalandet.
Herr talman! Jag skulle egentligen säga samma sak som Kia Andreasson har sagt angående fängelse, men jag skall inte upprepa det. Jag vill dock påpeka att vi har sagt en hel rad mycket fasta, starka och positiva saker om Havsrättskonventionen. Att stå utanför konventionen har det över huvud taget inte varit tal om från Miljöpartiets sida.

Fru talman! Vi har bedrivit bistånd i det här landet i över 30 år, och jämställdheten har alltid varit en viktig och integrerad del i det bistånd som vi bedriver. Det är ingenting nytt att tala om jämställdhet i biståndspolitiken. Från moderat sida har vi drivit frågorna om MR, demokrati och förbud mot diskriminering i åratal. Man skulle mot den bakgrunden kunna säga att det inte är någonting märkvärdigt, utan att det är ganska självklart med jämställdheten och att det väl är relativt oskyldigt att föra in ytterligare ett mål bland alla de andra målen när det gäller jämställdhetspolitiken. Att vi markerar i den här frågan beror dock på att vi tycker att det är väldigt viktigt att få i gång en debatt om målsättningarna i biståndspolitiken. Vi går alltmer här i riksdagen över till en styrning med mål och medel för de verksamheter vi bedriver. Med våra utgångspunkter tycker vi att det är viktigt att fattigdomen utrotas i världen. Utrotandet av fattigdomen i världen måste vara det helt övergripande målet. Sedan vill vi ha effektivitetsmål, mål som går att mäta, där man kan konstatera att man når resultat i den verksamhet som man bedriver - inte luftigare uttalanden. Vi vill kunna mäta hur många unga kvinnor som blir utbildade, hur många som får vatten osv. Det gör att vi vill ha en debatt om målen i biståndet. Erfarenheterna från de länder som har lyckats att på en generation, på 20-30 år, gå från absolut fattigdom till relativt välstånd, inte minst i Stillahavsasien, visar att det för att utrotandet av fattigdomen skall nås krävs respekt för demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna - någonting som vi har påpekat många gånger. Det fordras att man avstår från diskriminering, att man driver en jämställdhetspolitik, att man har ett rättssamhälle och att man har marknadsekonomi.

Jag menar också att det här med jämställdhet ju naturligt ingår i det demokratimål som vi redan har och i det MR-mål som vi inte har, som vi har pratat för i långa tider, men som dessutom är ett allas åtagande, genom de konventioner som vi har skrivit på. Jag vill alltså säga att jämställdhet har varit etablerad länge i den svenska biståndspolitiken. Först bedrevs den i form av kvinnoprojekt, och sedan har den successivt blivit integrerad i hela det svenska utvecklingssamarbetet. Från det att några få människor sysslade med jämställdhetsfrågor på SIDA, har de nu blivit en del i vartenda projekt som startas. Det är dessutom på det viset att diskriminering i hem, arbete och utbildning av kvinnor är ett hot mot fattigdomsbekämpningen. Man måste utnyttja alla resurser om man skall kunna utrota fattigdomen. Här kommer återigen jämställdheten. Vad vi vill ha är i stället reella åtgärder, mätbara åtgärder, basal utbildning för flickorna, basal hälso och sjukvård, stöd till kvinnliga företagare och respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är med mätbara mål vi menar att man kan nå de resultat som vi vill uppnå. Jag tror att det finns stor anledning att se med optimism på utvecklingen i u-världen. Vi lever i en förändrad värld. Vi har haft en revolution när det gäller demokrati och marknadsekonomi. Det finns exempelvis bara en diktatur kvar i Sydamerika. Det är i dag 68 % av u-världens befolkning, på litet drygt 1 miljard människor, som lever i länder i snabb ekonomisk tillväxt, och bara 17 % lever i länder där man blir fattigare efter hand. Vi har länge krävt att man skall se över målen i biståndet och att man där skall prioritera demokrati och MR-frågor. Folkpartiet driver också den här frågan. Vi tycker att det är angeläget att en sådan utredning kommer till stånd. Inte minst tror jag att man då också skall inse det som nu sägs generellt i FN, nämligen att biståndet skall vara oljan i motorn och inte bensinen i tanken. Bristerna i det bistånd vi nu bedriver är inte brist på målsättningar, utan det är brist på resultat i vissa länder, i de delar av världen där folk blir fattigare och där man har en befolkningsexplosion. Vi är för jämställdhet i alla sammanhang. Vi är mot långa målkataloger, där man inte kan mäta resultaten av åtgärderna. Vi är för fattigdomsbekämpning, och vi anser att jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling i hela världen. Vi vill ha en analys av innehållet och kvaliteten i biståndet, och vi vill prioritera demokrati och MR-frågor under det övergripande fattigdomsutrotandet. Jag vill yrka bifall till reservation nr 1.